Herr talman! Grethe Lundblad gav en ganska riktig beskrivning av problemen -— att vårt land är biltätast i världen, att bilavgaserna är ett stort bekymmer inte bara därför att de orsakar försurning utan också för miljön i övrigt, framför allt i tätorterna. Detta berörde jag också. Men sedan drar Grethe Lundblad, tycker jag, litet felaktiga slutsatser av denna sin insikt när hon inte vill ställa upp på snara åtgärder. Nu säger Grethe Lundblad att det kommer att läggas fram en proposition i början av nästan år. Jag förstår att vi inte kommer mycket längre i dag, utan vi får naturligtvis vänta och se vad propositionen innehåller. Vårt krav är att den skall innehålla förslag som ligger i linje med vår reservation om införande av blyfri bensin redan 1986/87. Sedan sade Grethe Lundblad att aktionsgruppen har jobbat snabbt. Att den fick namnet aktionsgrupp trodde jag betydde att den skulle arbeta mycket snabbt. Problemet kom ju uppi våras eller förra hösten, då tendenser till skogsdöd bredde ut sig i Sverige. Enligt min mening har aktionsgruppen inte jobbat tillräckligt snabbt, och framför allt har regeringen inte gjort det. Grethe Lundblad sade att regeringen bör få rådrum för att utvärdera de förslag som ställs. När socialdemokraterna var i opposition ville man inte ens invänta en sittande utredning. Men det är tydligen annorlunda i dag. Grethe Lundblad sade också att det är så förskräckligt dyrt att vidta åtgärder på det här området och att vi måste tala om det. Enligt utredningen om bilavgaserna blir det 300-700 kr. i ökade kostnader för varje bilägare. Häromdagen klippte regeringen till med en skattehöjning som kostar bilägarna kanske 1 000-2 000 kr. om året. Då tvekade man inte! Nej, Grethe Lundblad, litet större aktivitet tror jag ändå vi måste kräva — det här är ett problem som det är angeläget att lösa.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Grethe Lundblad: Är det något fel i att alla partier vill vara bäst i miljöfrågorna? Att alla aktivt arbetar för miljöfrågorna driver väl miljöfrågorna framåt. Är det något fel i det? Sedan vill jag också säga till Grethe Lundblad att vi verkligen tror på internationella förhandlingar. Grethe Lundblad sade att jag hade begärt ett preciserat datum. Det har jag inte gjort. Jag frågade: Kommer det någon proposition om detta under innevarande riksmöte? Det är ju ett viktigt riksmöte vi nu har — det kommer ett val efter det. Det är då viktigt att vi får veta om de här frågorna kommer upp på riksdagens bord före detta val. De svar jag har fått är att det troligen kommer en proposition, att vi kan vänta en proposition, och ”låt oss hoppas att det kommer en proposition”. Jag skulle vilja ha klara besked på den punkten: Kommer det propositioner i de här viktiga frågorna?
Herr talman! Först fick vi ett viktigt besked av Grethe Lundblad, nämligen om tidpunkten för avlämnande av en proposition om vilka åtgärder som skall vidtas mot bilavgaserna. Den kommer i början av 1985, sade Grethe Lundblad. Det skulle alltså innebära att frågan kan behandlas av innevarande riksmöte och att den kan behandlas före nästa val. Det är en intressant och viktig upplysning. Sedan till den fråga, i vilken vpk hade reserverat sig till betänkandet, nämligen frågan om gränsvärde. Där sade Grethe Lundblad att hindret för att införa gränsvärde är mätproblem; när man inte kan mäta exakt är det ingen mening med att införa gränsvärde, sade hon. Jag ställer mig litet skeptisk till det. Jag tror att det med modern teknik skulle vara möjligt att göra hyggliga mätningar, låt vara att man inte kan få resultat ned till decimaler. Gränsvärde borde redan nu kunna införas och även kontrolleras, om man ansträngde sig. Det tror jag skulle vara möjligt. Jag noterar att Grethe Lundblad i princip inte tycks vara emot gränsvärde, och det är ju ett viktigt medgivande. Grethe Lundblad sade sedan att det som är viktigt att ta hänsyn till är hälsoeffekterna och att de skall komma i första hand. Där tror jag att vi är helt och hållet överens. Det stämmer också med vad jag sade i mitt huvudanförande. Sedan kom Grethe Lundblad in på miljöpolitik och sade att alla — dvs. alla riksdagspartier och kanske också partier utanför riksdagen — vill vara främst och bäst i miljöfrågor. Så har det väl kanske varit ända sedan miljöfrågan verkligen kom upp till ytan under 1960-talet — det slutade med att man i slutet av 1960-talet inrättade statens naturvårdsverk; sedan har den hållits vid liv. Miljöfrågan är en av flera viktiga framtidsfrågor. Därför vill alla partier vara aktiva den, också vänsterpartiet kommunisterna.

Herr talman! I sitt anförande undrade Lennart Brunander om vi skall ha blyfri bensin. Men det gäller inte om vi skall ha det, utan när det skall införas. Det är vi ju alla överens om. Han tyckte också att vi hade så många skäl för att fördröja det hela. Men utvecklingen går snabbt i dessa frågor. I sin reservation, som skrevs för någon vecka sedan, ansåg centern att vi borde ha blyfri bensin redan år 1985, möjligen 1986. Nu säger man 1986. Till följd av resultatet av de internationella förhandlingarna måste vi hela tiden flytta po: besked om att det om några månader, våren 1985, kommer ett regeringsförslag i dessa frågor. Det har den uppmärksamme redan sett, därför att det står i regeringsförklaringen. Det råder heller inget tvivel om att vi kommer att få blyfri bensin i bilarna, och därför tycker jag inte att vi bör föra en så lång debatt i dag. onerna, men vi skall inte flytta dem för långt fram. Jag har redan gett Det är väl riktigt, Lars Ernestam, att alla partier vill vara bäst i miljöfrågor. Vad som är ledsamt är dock att de borgerliga partierna strider om att vara bäst när det gäller att kritisera regeringen för att inte arbeta snabbt nog i dessa frågor. Men jag tycker att vi har arbetat snabbt i dem de senaste åren. Tidigare gick det inte lika snabbt, och det fanns det anledning att kritisera. Nu kommer det emellertid en proposition, fast inte i höst som Lars Ernestam krävde. Det vore ju orimligt. Men den framläggs på våren 1985 och kommer alltså att behandlas under innevarande riksmöte. Jag tycker att vi alla bör vara överens om det glädjande i att det kommer ett förslag. Likaså vore det glädjande om vi i den här frågan kunde uppnå samstämmighet med de länder som gränsar till oss. Det skulle nämligen uppstå stora svårigheter för yrkestrafiken, om det inte fanns tillgång till blyfri bensin. Själv kommer jag från Helsingborg och har sett de enorma köerna av bilar som passerar över gränsen till och från vårt land. Därför är det viktigt att vi får en del av länderna inom EG med oss i frågan om blyfri bensin. Till Per Israelsson kan jag säga att naturvårdsverket troligen kommer att ge ut riktlinjer för luftkvaliteten under 1986. Arbetet med den frågan pågår, men fortfarande måste det utvecklas möjligheter att göra tillförlitliga mätningar. Det hjälper nämligen inte att fastställa gränsvärden som ingen kan kontrollera. Därför måste vi kanske tills vidare nöja oss med riktvärden. Jag hoppas dock att det så snart som möjligt skall gå att få fler mätstationer, så att man kan ha gränsvärden som är helt tillförlitliga. Allmänheten måste nämligen ha rätt att ställa krav på att de miljöbestämmelser som utfärdas också efterlevs.
Herr talman! Grethe Lundblad säger att utvecklingen går så fort att vi i vår reservation inte ens har angett samma årtal som jag har nämnt här i dag. Men vi har nog det. Det skall finnas tillgång till blyfri bensin 1986, och på 1987 års bilmodeller skall man ha kravet att de kan drivas med blyfri bensin. Det är också vad jag sade tidigare. Så fort går alltså inte utvecklingen. Grethe Lundblad sade också att det var ett orimligt krav på regeringen att den skulle lägga fram en proposition redan i höst. Ja, nu är det en orimlighet, men det var det inte tidigare. Man borde ha kunnat lägga fram en sådan, därför att det var angeläget. I sitt förra inlägg sade Grethe Lundblad att vi vacklade och inte ville få till stånd internationella överenskommelser, vilket vi tidigare hade krävt. Det är mycket viktigt med internationella överenskommelser, men det är inte nödvändigt att till varje pris handla på samma sätt som alla andra eller vara lika senfärdig som de. Det fordras ett internationellt arbete för att möta problemen och få till stånd internationella överenskommelser. Vi måste påverka dem därute i andra länder. Men det innebär ju inte att vi inte vidtar åtgärder om inte de gör det. Grethe Lundblad sade att det tjänar inte mycket till att diskutera det här så mycket nu, utan vi får se vad som står i propositionen. Det är väl i och för sig sant, som situationen är nu, och det beklagar jag. Moderater och socialdemokrater har här mötts på en nivå som de anser acceptabel, och det kan vi inte göra mycket åt.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att vi har fått en deklaration från Grethe Lundblad om att det kommer en proposition i vår. Vi väntar på den. Grethe Lundblad sade också att vi driver på så hårt att regeringen har svårt att leva upp till alla de krav vi ställer, och hon hänvisade till vad som hänt under tidigare regeringsperioder. Det är ju det vanliga när man går igenom vad som har hänt, men jag vill säga att det är stor principiell skillnad mellan den tid då utredningen arbetar och tiden därefter, när utredningen har lämnat sitt resultat och man skall gå till beslut. Bilavgaskommittén har ju redovisat förslag, och då gäller det att nå fram till ett beslut.
Herr talman! Grethe Lundblad säger att statens naturvårdsverk arbetar med att få fram mätmetoder för att kontrollera gränsvärden och att man när man fått det kan överväga att införa sådana. Det är en upplysning som jag noterar till dagens riksdagsprotokoll såsom viktig. Det innebär att vårt krav om gränsvärden, som skall hållas och grundas på bästa teknik, kan komma att bli uppfyllt inom en snar framtid. Sedan vill jag påpeka beträffande den uppgörelse om långväga gränsöverskridande föroreningar som vi lyckats träffa med många länder i Europa och som innebär att många länder förbundit sig att minska sina luftföroreningar, att det är viktigt att det arbetet drivs vidare och att Sverige i det sammanhanget är aktivt. Slutligen vill jag påminna om att socialdemokratin, som nu sitter i regeringsställning, under oppositionstiden väckte partimotioner som innehöll i huvudsak krav som vi också ställer oss bakom. Nu finns det en ny majoritet som har möjligheter att förverkliga de kraven. För att anknyta till vad Grethe Lundblad sade i början, att nu går det snabbt, får jag hoppas att det också går snabbt att förverkliga den kraftfulla miljöpolitik som både socialdemokraterna och vpk motionerade om när det nuvarande regeringspartiet var i oppositionsställning i riksdagen.
Herr talman! Jag måste ändå begära att Lennart Brunander kan läsa innantill i sin egen reservation. Där står det faktiskt: ”Blyfri bensin bör enligt utskottets mening kunna införas redan nästa år eller under år 1986, — — —.” Där nämns alltså även 1985, och det är ändå orealistiskt när man vet att det behövs förberedelser i fråga om både avgasreningssystem och bensintillgången. Detta är ingenting som man kan genomföra bara med att vrida på en knapp. Att regeringen skulle ha lagt fram en proposition i höst var ju omöjligt därför att det kom så många saker på det internationella planet som man var tvungen att se över. Jag vill återigen upprepa att det inte var länge sedan som samma partier som i dag tycker att vi inte skall avvakta internationella överenskommelser begärde att regeringen skulle ytterligare intensifiera det internationella samarbetet. Jag får faktiskt hemställa till er, mina herrar, att ni från den ena gången till den andra säger samma saker och inte har olika bud att komma med. Nu har regeringen alltså bedrivit ett internationellt samarbete mycket intensivt och mycket snabbt för att få fram bestämmelser. Man har verkligen drivit på olika länder, och den överenskommelse som nu synes vara på väg är ett resultat främst av Sveriges strävanden i de här frågorna. Jag tycker alltså inte man kan säga att regeringen har varit senfärdig. Tvärtom, om någon var senfärdig så var det den långsamma bilavgaskommittén som de borgerliga regeringarna inte lyckades driva på. På det sättet drog det ut på tiden i många år, innan vi fick se något resultat. Bilavgaskommittén avlämnade sitt slutbetänkande 1983, och redan i början av 1985 läggs förslaget fram. Vi har även träffat internationella överenskommelser. Jag vill påstå att det har gått snabbt. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag, och jag hoppas att mina utskottskolleger skall ta tillfället i akt att komma med nya förslag och nya bedömningar när propositionen är färdig under våren 1985.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande berörs bl.a. försurningseffekterna av kväveoxiderna och de åtgärder som motiveras därav. Även om det finns något skilda meningar mellan riksdagspartierna om i vilken takt dessa åtgärder bör vidtas — vilket har framgått av den debatt som vi nu har lyssnat på — kan vi konstatera att enigheten är betydande om vilka åtgärder som är nödvändiga för att minska utsläppen. Herr talman! Jag har emellertid begärt ordet inte för att ytterligare kommentera denna fråga, utan för att tala om ett annat spörsmål som också hänger samman med försurningsproblemet. I måndags beslöt den engelska regeringen att inte göra någonting åt de luftföroreningar som från Storbritannien väller in över Sverige. Det är, herr talman, i det läget nödvändigt att använda alla till buds stående medel för att förmå Mrs Thatcher att ändra sig. Herr talman! Det dröjde mycket länge innan försurningsproblemen uppmärksammades och framför allt innan man mer allmänt förstod hur allvarliga dessa var. Det är egentligen först sedan de alarmerande rapporterna om döda och ödelagda skogar i Europa kommit som t.ex. Västtyskland har börjat vidta åtgärder. Många länder har nu, inte minst efter svenska påtryckningar, åtagit sig att begränsa sina utsläpp, och dessa åtgärder har vi anledning att välkomna. Men det finns fortfarande länder i Europa som inte vill erkänna sambanden mellan svaveloch kväveutsläpp å ena sidan och försurning av mark och vatten å den andra. Det gäller inte minst just Storbritannien, som är ett av de länder som ”exporterar” mest svavelutsläpp till andra länder. På ett möte i Bryssel i morgon mellan de europeiska miljöministrarna kommer Storbritannien enligt tidningsuppgifter att meddela att man inte avser att vidta några åtgärder för att minska utsläppen av svavel och kväveoxider från sina koleldade kraftverk. Man erkänner inte de engelska utsläppens betydelse för de tiotusentals döda sjöarna i Skandinavien och för skogsdöden i Västtyskland och på andra håll. Jag tycker att måttet nu är rågat, herr talman! Det är hög tid att den engelska regeringen förmås att ändra uppfattning. Det är en uppgift också för oss i Sveriges riksdag att ta ansvar för att så sker. Den brittiska allmänheten har under senare tid blivit alltmer medveten om vad de engelska luftföroreningarna betyder för försurningen av svenska skogar och svenska sjöar. Trots det rycker den engelska regeringen bara på axlarna. Dess ovilja att göra någonting måste vi, herr talman, uppfatta som en ovänlig handling. Försurningsfrågorna diskuterades på Liberala internationalens kongress i Israel i september. De engelska liberalerna ställde sig då bakom ett krav — väckt ifrån svensk sida — på en minskning av utsläppen med 30 4 till i början av 1990-talet — alltså det krav som de flesta europeiska länder i dag har ställt sig bakom. Dem har vi alltså med oss i vårt arbete med att försöka tvinga Mrs Thatcher på reträtt i denna oerhört angelägna fråga. Herr talman! Vi anser från folkpartiets sida att den här situationen motiverar exceptionella åtgärder från riksdagens sida för att klargöra det svenska folkets inställning och för att försöka påverka den engelska regeringen och det engelska parlamentet i denna fråga. Det är bråttom. 8090 av svavelutsläppen som regnar ner över Sverige kommer från andra länder, och en stor andel av dem kommer från just Storbritannien. Jag har därför i dag för folkpartiets räkning i en skrivelse till talmanskonferensen föreslagit att en delegation med representanter från samtliga riksdagspartier skall sändas till Storbritannien för att där till regeringen och parlamentet framföra vår oro och våra krav. Det är, herr talman, min och folkpartiets förhoppning att det skall vara möjligt att nå full enighet i riksdagen om denna exceptionella åtgärd i en exceptionell situation.

Herr talman! Jag vill gärna instämma i Bengt Westerbergs fördömande av den engelska regeringens mycket cyniska negativism när det gäller att medverka i ett internationellt samarbete, som skulle ha stor betydelse i en för hela den europeiska befolkningen viktig överlevnadsfråga. I somras hade vi besök av ett engelskt parlamentsutskott och överlade med dess ledamöter. Vi lyckades vid dessa överläggningar också bibringa de engelska parlamentarikerna en annan syn på försurningsproblemen. Jag har en känsla av att de efter återkomsten till England har kämpat för dessa frågor. Av referat från England har framkommit att stora delar av parlamentet troligen har en annan uppfattning än den som den engelska regeringen har givit uttryck för. Jag hoppas verkligen att man skall lyckas att i det engelska parlamentet få bättre insatser till stånd. Jag kan inte här direkt ta ställning till Bengt Westerbergs uppmaning till talmanskonferensen. Jag förutsätter att hans framställan kommer att behandlas i positiv anda av riksdagspartierna här i Sverige. Jag hoppas dock att det inte skall vara nödvändigt med så drastiska åtgärder utan att de engelska parlamentarikerna skall förstå de vädjanden, som har kommit inte bara från de nordiska länderna utan även från stora delar av EG, om att England skall ändra sin inställning. Stora delar av de försurande utsläppen kommer ju från England och skadar omfattande skogsarealer både i England och i Europa i övrigt. I huvudsak kan jag hålla med Bengt Westerberg om att det är viktigt att vi använder alla medel för att försöka förmå den engelska regeringen att ändra sin ståndpunkt. Kan en uppvaktning från Sverige få positiva effekter, tycker jag inte att man skall avvisa den möjligheten.

Herr talman! Domänverket har under senare år inte direkt rosat den skogsindustriella marknaden i Sverige. Inte heller kan domänverket vara något särskilt bra exempel på statlig företagsamhet som kan åberopas för en socialisering av svenskt näringsliv. Domänverket är, herr talman, ett skolexempel på vad som händer när staten, utan den typ av direkt ägaransvar som man hittar ute i det privata näringslivet och som är företagandets motor, skall ägna sig åt affärsverksamhet. Tyvärr är domänverket inte det enda exemplet. Jag skulle kunna nämna andra exempel i detta sammanhang — det finns faktiskt en lång rad sådana. Enligt 1983 års bokslut för domänverket har verket tvingats anslå 66 milj.kr. för att täcka förluster i den snårskog av företag som verket förvärvat under årens lopp och lagt in under Domänföretagen AB. Under den nya företagsledningen har faktiskt — det kan man konstatera — en sanering genomförts. Företag har sålts och företag har lagts ned. Förmodligen återstår en hel del att göra. Om man jämför skogsavverkningskostnaderna för domänverket med motsvarande kostnader för den privata skogsindustrin kan man notera att jämförelsen inte direkt är till domänverkets fördel. Verket har, trots varningar och råd från den privata sidan, köpt egna skogsmaskiner och egna skogsprocessorer samt anställt skogsarbetare. Inom det privata skogsbruket har man gått rakt motsatt väg. Där har man uppmuntrat företagare, entreprenörer, att åta sig avverkningen. Det har visat sig vara effektivare, och man bevarar sin handlingsfrihet när marknaden fluktuerar. Egenregiverksamhet är — det framgår klart av exempel från domänverkets område — av ondo. Den leder till en suboptimering. Domänverket är alltså ett utmärkt exempel härvidlag. I dag står alltså domänverket med en skogsmaskinpark som är för stor och med skogsarbetare som man inte riktigt vet hur de skall sysselsättas. Det beror på att man inom domänverket är tvingad att dra ner på avverkningarna. Vi kan naturligtvis ställa frågan, varför det har blivit på det sättet. Svaret är ganska enkelt: Domänverket har tagit ut mer ur sina skogar än vad som motsvarar tillväxten. Det står i strid med de mål som vi är överens om och som gäller för ett långsiktigt skogsbruk. Inga av de privata skogsföretagen har förletts att brandskatta sina skogstillgångar på detta sätt. Men statens eget företag på området, domänverket, gör så här. Det tycker jag är värt att notera. Här kanske vi också kan finna förklaringen till att domänverket så gärna vill ta i anspråk de fjällnära skogarna, om vilka debatten under senare tid har stått het. En mindre framsynt skogspolitik och skogsvård inom domänverket får inte, av arbetsmarknadseller sysselsättningsmässiga skäl, leda till att oskattbara naturvärden offras. Vilka konsekvenser för den svenska skogsindustrin får nu den här stora minskningen i avverkningen på domänverkets skogar? En ansenlig del av överavverkningen är hänförlig till norra Sverige. Under de följande årtiondena — det rör sig faktiskt om så lång tid — kommer inte domänverket att kunna leverera massaved och sågtimmer i önskvärd utsträckning till de industrier som baserat en del av sin verksamhet på råvaruleveranser från domänverket.

Risken kan vara uppenbar. Det vore därför värdefullt om socialdemokraternas talesman här i kammaren ville uttala sig i denna fråga. Om det, herr talman, skulle vara på det sättet att ASSI:s anläggningar gynnas, kommer bl.a. de små inlandssågarna speciellt inom Norrbottens och Västerbottens inland i ett svårt läge. Inlandssågarna är i många fall de som utgör de små orternas ryggrad och existensmöjlighet.

Det vore, herr talman, värdefullt om vi också fick ett tankeutbyte kring detta spörsmål. Det är dessa delar i domänverkets verksamhet som har föranlett oss moderater att motioner om domänverket. Vad vi anser vara lämpligt är att skilja domänverkets förvaltningsuppgifter av statens skogar från den affärsdrivande verksamheten. Ett väsentligt skäl. som jag inte tidigare har berört men som också är värt att notera, är att man bör respektera den konkurrensneutralitet som bör föreligga mellan olika företag. Här kan det finnas risk för att domänverket kan arbeta under helt andra förutsättningar än föret Vi vill också, herr talman, att domänverket skall avyttra delar av sitt skogsinnehav. Det kan inte vara svårt att i dag finna köpare till domänverkets skog. Domänverket bör också medverka till att enskilda jordbrukare skall få förstärka sina jordoch skogsfastigheter med den närliggande domänskogen, så att dessa enheter blir lönsamma och utvecklingsbara driftsenheter. På så sätt kan vi bibehålla en levande landsbygd. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna I och 2 i näringsutskottets betänkande nr 3.

Herr talman! Eftersom hela vårt samhälle förändras och utvecklas i nya riktningar, måste också villkoren och uppgifterna för verk och myndigheter kunna förändras. Det gäller då också i hög grad domänverket, som vi nu behandlar. Att domänverket 1968 fick sina spelregler fastlagda i riktlinjer från riksdagen är inte ett tillräckligt skäl för att dessa spelreger skall gälla i tid och evighet. Nya synsätt och nya värderingar växer fram. Det innebär att även domänverkets framtida roll måste ställas under debatt och omprövning. Domänverket är ju ett verk med många år bakom sig. Det blev 1912 ett affärsdrivande verk, och 1968 fastställdes, som sagt, nya riktlinjer för verksamheten genom ett riksdagsbeslut. I det beslutet lade man fast att domänverkets uppgift skall vara att driva skogsbruk, svara för virkesförädling och därmed sammanhängande verksamhet. Verket skall också förvalta den fasta egendom och andra tillgangar + 2 tillhör domänverkets fond. Verket förfogar över många anläggningar och många andra stora tillgångar. Dessutom har domänverket ganska stor frihet. Detta medger en, jämfört med andra affärsverk, större rörelsefrihet. Den rörelsefriheten tycks domänverket också ha utnyttjat mycket långt. Det har där växt upp en omfattande affärsverksamhet i bolagsform, delvis med mycket svag anknytning till domänverkets huvuduppgift att förvalta statens skogsinnehav. De senaste åren har domänverkets uppgifter och arbetsformer väsentligt förändrats. Även om försäljningen av skogsprodukter dominerar verkets ekonomiska resultat, kan man inte komma ifrån att betydande intäkter tas in på jakt, fiske, uthyrning av bostäder, turism osv. Jag tror inte att det är någon överdrift att påstå att domänverket nu är inne på verksamhetsområden som delvis ligger på gränsen till vad som från början var avsikten. Det övergripande målet för domänverkets verksamhet är, som det fastställdes 1968, att på lång sikt åstadkomma bästa möjliga ekonomiska utbyte och därvid presentera ett från företagsekonomisk synpunkt rimligt resultat. Men, herr talman, vad som kan vara företagsekonomiskt rimligt för domänverket behöver inte nödvändigtvis vara det bästa tänkbara för en enskild region där domänverket har sin verksamhet. Jag tänker exempelvis på domänverkets framfart i skogsbruket, med storskalighet som ledstjärna. Det storskaliga skogsbruk som bedrivits, och alltjämt bedrivs, har i sin förlängning slagit undan möjligheterna för ett mera resursbevarande skogsbruk i vissa regioner, t.ex. Norrlands fjällkommuner. Kravet på att domänverket med sitt stora skogsinnehav skall vara med och stärka enskilt skogsbruk har också växt sig allt starkare under 1970-talet. Jag vill erinra om de förslag som dåvarande landshövdingen Ragnar Lassinantti presenterade i den s.k. Norrbottendelegationen, med krav på överföring av mark från domänverket till enskilda. Dessa krav, som växte fram under 1970-talet, har inte avtagit, snarare tvärtom. Domänverket kan, om regeringen så vill, aktivt medverka till att komplettera enskilda skogsbruksfastigheter och skapa bättre arrondering i skogsbruket. Men tyvärr tvingas man i dag konstatera att den sittande regeringen och den nuvarande riksdagsmajoriteten visat en mycket stor ovillighet när det gällt att medverka till arronderingsförbättringar och kompletteringar till enskilt jordbruk. Enligt centerpartiets uppfattning bör domänverket åläggas att även fortsättningsvis aktivt medverka i skogsbrukets strukturförändringar genom utförsäljning av lämpliga enheter till enskilda lantbruksföretag. Detta tycker jag är särskilt angeläget i områden av glesbygdskaraktär, där det — jag höll nästan på att säga av tradition — är svårt med arbetstillfällen. Ett spritt ägande i dessa regioner bidrar i hög grad till ett positivare bosättningsmönster, och ur hela samhällets synpunkt är detta mycket angeläget. Det är också av statsfinansiellt intresse, som vi framhållit i en reservation till betänkandet. Jag tror att det vore lämpligt att sätta upp ett riktmärke för storleken av försäljningsintäkterna, som vi också framhållit i denna reservation. Jag vill fråga Rune Jonsson, som står upptagen senare på talarlistan: Vad är det som driver socialdemokraterna till den avoga inställningen att inte vilja använda delar av domänverkets skogsmarksarealer till att stärka enskilt jordoch skogsbruk? Vad är motiven till denna njugghet och försiktighet? Lever ni med parollen ”en gång statligt, alltid statligt”? Är det detta som skall gälla? Enligt centerns uppfattning är det hög tid att noggrant pröva domänverkets framtida uppgifter och mål. Vi menar att det bör ske inom ramen för en parlamentariskt sammansatt utredning. På den punkten är jag glad att konstatera att vi har fått anslutning både från moderaterna och från folkpartiet. Dock, och det tycker jag är beklagligt, har socialdemokraterna i utskottet inte gått oss till mötes på den punkten. En fråga som en sådan parlamentarisk utredning skulle kunna ta upp till närmare övervägande är domänverkets roll som förvaltare av statsägd skogsmark, med tanke på det önskvärda i att man på ett mera flexibelt och aktivt sätt än f. n. medverkar till förbättringar av skogsbrukets arrondering. Utredningen bör även ta upp frågan om att frigöra domänverket från ansvaret för dess arrendegårdar genom en utförsäljning av dessa till privata lantbruksföretag. Jag tror också att domänverkets affärsdrivande verksamhet inom förädlingsindustri av skilda slag måste prövas närmare. Det är osäkert om domänverket skall ägna sig åt en så mångskiftande industriell verksamhet som nu är fallet. Jag tror också att det är viktigt att man får klarlagd och kartlagd gränsdragningen mot en annan statlig skogsindustri, ASSI. Det är också viktigt att klargöra i vilken roll, t.ex. inom regionalpolitiken, man kan använda domänverket för att tillfredsställa råvarubehovet i enskilda sågverk och enskild skogsindustri i de norrländska inlandskommunerna. Domänverkets avkastningskrav bör tas upp till prövning i en parlamentarisk utredning, som vi har föreslagit. I dag gäller att domänverket årligen skall inbetala 30 milj.kr. jämte 30 96 av årsvinsten till staten. Är detta regler som även framgent skall gälla eller finns det skäl att förändra dem? Till sist, herr talman, finner vi det från centerns sida angeläget att analysera de intressemotsättningar som kan finnas mellan domänverkets många gånger storskaliga verksamhet i skogsbruket och t.ex. naturvården. Att det finns intressemotsättningar på den här punkten vet vi genom debatten om de s.k. fjällnära skogarna. Det är viktigt att den frågan får en närmare belysning i framtiden.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

Herr talman! Jag kommer att uppehålla mig vid två vpk-reservationer som är fogade till betänkandet från näringsutskottet. Reservation 3 handlar om utnyttjande av externa tjänster i domänverket. Det drivs i dag en hård kampanj för ökad privatisering av den verksamhet som sker i samhällelig regi. Det har vi senast hört i de två föregående inläggen. De som ställer dessa krav påstår att en sådan utveckling skulle innebära bättre effektivitet och förbilliga verksamheten. Enligt vår mening finns inga belägg för att en ökad privatisering ger några fördelar, sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Tvärtom talar allt för att en sådan utveckling inte ligger i de anställdas och samhällets intresse, utan det är helt andra intressen som vill göra sig gällande. Det finns därför anledning att slå vakt om den samhälleliga verksamheten och därför tillbakavisa de propåer som görs om en ökad privatisering. Detta utesluter självfallet inte förändringar och åtgärder inom den statliga verksamheten, men då bör detta ske i samarbete med de anställda och med utgångspunkten att bedriva verksamheten på det för samhället bästa sättet. Ett av de statliga verken är domänverket. Domänverket förvaltar drygt 17 Ze av skogarna i Sverige, dvs. merparten av de allmänna skogarna. Domänverkets skogar är till övervägande del belägna i övre Norrland. Dess verksamhet har därför stor regional betydelse. I ett av domänverket antaget direktiv från 1976 hette det att externa resurser endast får användas restriktivt och om särskilda skäl föreligger. I direktivet sades också att systemet med arbetstagarägda maskiner successivt bör avvecklas. Detta var en linje som populärt beskrevs som att verkets verksamhet skulle skötas av dess anställda. Nu är det andra tongångar från verkets sida. I strid med de fackliga organisationerna vill verket att 60 nya arbetstagarägda maskiner införs i verksamheten. I motivet för att avveckla systemet med arbetstagarägda maskiner hette det i 1976 års beslut att detta var ett led i strävan efter större trygghet för de anställda. Detta måste väl rimligen innebära att man nu gör tvärtom och ökar otryggheten för de anställda, eller har Rune Jonsson någon annan förklaring? Den här förändringen möter starkt motstånd från de anställda och deras fackliga organisationer. ”Vi kan förhandla och argumentera, men någon makt att sätta stopp för det här påhittet har vi inte”, säger de fackliga representanterna. De anser det vara principiellt fel att anställda skall stå för stora investeringar. Dessutom är at-maskiner en form av ackord, vilket de inte kan acceptera. Det är inte svårt att förstå de bittra kommentarerna från de fackliga representanterna. En av Skogsarbetareförbundets ombudsmän säger bl.a. följande: ”En känsla av hopplöshet och resignation vill smyga sig över en, när man ser hur skogsbruket i varje "krisläge ser den enda lösningen av problemen i en ökad entreprenadverksamhet. Förmågan till nytänkande och problemlösningar tycks inte sträcka sig längre än till ”sälj ut maskinerna till de anställda” eller ”öka andelen entreprenörer”, så får vi en mycket billigare produktion.

En sådan maskin kan i dag kosta uppemot 2 milj.kr. När människor har lockats in i en sådan investering leder detta i många fall till att vederbörande tvingas att arbeta mer än de åtta timmar som i dag gäller. Reparationer och underhåll görs på fritiden, och även helger blir nödvändig arbetstid. Jag har personligen sett hur en sådan maskinägare arbetade under både juloch nyårshelgen. I detta speciella fall hjälpte det inte eftersom vederbörande ändå gick i konkurs, med de problem som det hade med sig. Det framhålls också från fackligt håll att arbetarskydd och säkerhet i arbetet lätt kan åsidosättas genom att maskinägaren har ett tvingande prestationskrav hängande över sig. Kritiken från de fackliga organisationerna har framförts under lång tid men har då främst gällt det privata skogsbruket. När nu det statliga domänverket gör en helomvändning så förstår man att detta upplevs som en stor besvikelse. Nu har regeringen möjlighet att föreskriva riktlinjer för domänverkets verksamhet. Vi anser att det klart bör framgå av dessa riktlinjer att rotpostförsäljning, anlitande av entreprenörer och arbetstagarägda maskiner inte bör tillämpas i verksamheten. Om nu detta anses nödvändigt i särskilda fall, bör det också framgå av riktlinjerna att det förutsätter ett godkännande av den lokala fackliga organisationen. Herr talman! Reservation nr 4 handlar om tillvaratagande av sjunktimmer. Vi har under många år väckt motioner om detta. Nu kommer ju den juridiska sidan av den här frågan att få sin lösning genom den föreslagna ändringen av flottningslagen, innebärande att var och en får ta upp virke i flottled som blivit avlyst samt får rätt att fritt förfoga över virket. Men den omständigheten att var och en kan ta till vara sjunkvirket kommer, enligt vår mening, inte att vara till fyllest för att verksamheten skall få den omfattning som är önskvärd. En rationell hantering av sjunkvirket kommer att kräva vissa investeringar och även viss planering. Detta talar för att om man skall få en vettig ordning när det gäller att ta upp detta sjunkvirke så måste det till en viss organisation. Här kan man tänka sig olika former, t.ex. som objekt för beredskapsarbeten inom AMS-verksamheten. En organiserad form vid upptagning av detta virke skulle också betyda en hel del nya meningsfulla arbetstillfällen i regioner där arbetslösheten är omfattande och besvärande. När flottningen upphörde tappade flottningsarbetarna sina jobb. Dessa har en mycket god kännedom om de aktuella vattendragen, t.ex. var de största mängderna sjunkvirke finns. Om man startade ett program för att tillvarata detta virke, skulle dessa människors kunskap och erfarenhet i en eller annan form kunna tas till vara. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk:s reservationer som är fogade till näringsutskottets betänkande. Mean till sist vill jag ändå till Per-Richard Molén säga följande, efter hans klagosång om domänverket. Jag vet att det finns fog för kritik mot domänverket. Jag har nyss framfört kritik mot en ökad privatisering. Man kan också kritisera den överavverkning som har skett på verkets skogar. Men jag vill ändå klart deklarera att vi från vårt håll alltid kommer att bekämpa sådana propåer och framstötar som Per-Richard Molén gör sig till tolk för. Vad har skogsbolagen t.ex. gjort i Västernorrland, i Ådalen? Det kanske kan finnas skäl att fundera på detta. När Per-Richard Molén och andra talar sig varma för att sälja ut domänverkets mark till enskilda kanske det också skulle vara möjligt att sälja ut de privata skogsbolagens skogar. De skogarna var man nämligen i slutet av 1800-talet ute och lurade av de enskilda. Då anpassade man metoderna till sinnesstämningen hos de skogsägare man besökte. I en del fall hade man Bibeln med sig, i andra fall brännvinsflaskan. Det är de skogarna skogsbolagen äger i dag. De har en gång i tiden tillhört de bönder som bodde i de trakterna. Det kanske borde finnas möjlighet att i första hand ta tillbaka de skogar som bönderna på detta sätt har blivit avlurade, i stället för att kasta sig över domänverkets skogar.

Herr talman! De frågor som tas upp i de motioner vi nu behandlar och i näringsutskottets betänkande nr 3 har samtliga, för inte så länge sedan, varit uppe till debatt här i kammaren. Några nya synpunkter, som skulle göra att vi i utskottsmajoriteten skulle ha anledning att ändra vår uppfattning, har inte kommit fram sedan dess. Jag skulle därför kunna hänvisa till tidigare debatt i ärendet, men artigheten bjuder att jag något berör de spörsmål som tagits upp angående domänverkets verksamhet. Vi kan först konstatera att domänverket under de senare åren klarat statens avkastningskrav. Domänverkets överskott för årets första åtta månader blev ungefär dubbelt så stort som under motsvarande period i fjol. Förbättringen beror framför allt på höjda virkespriser, rationaliseringar och på att olönsam verksamhet i dotterföretagen har avvecklats. Trots dessa positiva tongångar beräknas helårsresultatet 1984 bli sämre än 1983 på grund av försämrade granpriser under senare delen av 1984. Till Per-Richard Molén vill jag i samband med det säga, att inleveranserna till staten under de senaste åren har varit väsentligt större än avkastningskraven. Under 1979 lämnades 40 milj.kr., under 1980 var det 54 milj.kr., under 1981 var det 80 milj.kr., under 1982 var det 83 milj.kr., och 1983 var det 90 milj.kr. När det sedan gäller själva betänkandet och de borgerliga reservationerna, där det krävs ändrade riktlinjer för domänverkets verksamhet och att verket skall utförsälja sin mark, måste syftet vara att påbörja en avveckling av det blandekonomiska system som vi har i vårt land och som har varit så framgångsrikt i jämförelse med andra system. Vad kan syftet annars vara? Skall inte våra statliga företag och affärsdrivande verk få arbeta under samma villkor som de privata eller kooperativa företagen? Vår uppfattning är, att de varken skall favoriseras eller diskrimineras. Styrelse och ledning skall på samma sätt som i privata och kooperativa företag ha det fulla ansvaret för verksamheten. Det får inte vara så, att ägaren, av skäl som inte är företagets, skall underminera möjligheterna att driva en långsiktig företagspolitik. Inget företag säljer väl ut den bas verksamheten vilar på, om man inte av ekonomiska skäl är tvingad härtill. Vi finner därför ingen anledning till att domänverket mer målmedvetet skulle börja sälja ut sitt markinnehav. Den ägofördelning vi har i vårt land, med hälften av skogsmarken i privat ägo och den andra hälften lika fördelad mellan bolag och allmänna skogar, har visat sig vara en ur många synpunkter ändamålsenlig ordning. Statens innehav har genom åren varit en stabiliserande faktor, inte minst sysselsättningsmässigt. Staten, genom domänverket, ställer också nyttigheter till allmänhetens förfogande för rekreation och friluftsliv. Man upplåter mark för fiske och jakt. Uthyrning av fritidsbostäder hör också till verksamheten. Domänreservaten står till naturvårdens och allmänhetens förfogande — för att bara nämna något av vad verket sysslar med. Domänverkets innehav av skogsmark har inte nämnvärt förändrats under de senaste åren. Att i nuvarande läge — när avverkningarna måste dras ned av andra skäl, såsom tidigare stora uttag och avsättningar till naturvården — försälja de tillgångar man har utöver sådant som måste försäljas av arronderingsskäl, kan inte vara försvarbart. Omtanken om de anställdas sysselsättning är orsak nog att avvisa den idén. Reservanterna föreslår dessutom att man skall se över styrning och organisation i verket. Nu tas den frågan upp av verksledningskommittén, vilken kommer att lägga fram sitt förslag nästa år. Vid det tillfället kommer det att finnas möjligheter att diskutera den frågan. Reservanterna kräver enhetliga priser vid virkesförsäljning. Jag vill påpeka att dessa försäljningar och andra affärsuppgörelser som träffas mellan verket och resp. industriföretag sker med gängse affärsmetoder. Något skäl till att ändra på det förhållandet finns alltså inte. Av det jag har framfört framgår, att det inte finns behov av den utredning som krävs i reservationerna. Jag yrkar avslag på reservationerna 1 och 2. Det förhållandet att domänverket utnyttjar entreprenörer och arbetstagarägda maskiner i sin verksamhet tas upp av vpk i reservation 3. Vi anser att det är en driftekonomisk fråga, som i normalfallet skall avgöras inom verket. En viss ökning av antalet externa maskiner räknar domänverket med, som John Andersson mycket riktigt sade. Men ca 90 90 av behovet ett normalår kommer ändå att täckas av verkets egna maskiner. I jämförelse med andra skogsbolag — som domänverket ju konkurrerar med — är det en relativt hög siffra. Man kan nog påstå, att domänverket bedriver en restriktiv entreprenörsverksamhet. Samma förhållande gäller försäljning av skog på rot, som också tas upp i reservation 3. I vpk-motion 318 tar man upp behovet av att i mer organiserad form tillvarata sjunktimmer. Eftersom sjunktimmer utgör en värdefull råvara för skogsindustrin, är det angeläget att det tas till vara. Det är riktigt, som motionären skriver, att vissa investeringar behövs för att bedriva en sådan verksamhet, och som för alla andra investeringar behövs naturligtvis kapital. Utvecklingsfonderna har här möjlighet att hjälpa de företag som planerar att ta upp sjunktimmer med bl.a. finansiering. Är det inom stödområdet finns dessutom regionalpolitiskt stöd att tillgå. Den lagändring som gör det möjligt för en större grupp än tidigare att ta till vara sjunktimmer ligger just nu på riksdagens bord — det är proposition 1984/85:7. Ärendet bereds av lagutskottet. Vi anser att det inte nu, innan någon fått pröva de vidgade möjligheter som lagförslaget ger, finns något behov av att ge regeringen i uppdrag att ”finna lämpliga former för verksamheten”, vilket är formuleringen i reservationen. Jag yrkar alltså avslag på reservation nr 4. Herr talman! Till sist vpk-reservation nr 35, som John Andersson inte berörde. I den behandlas frågan om ett utvecklingsprogram för att förbättra vidareförädlingen inom sågverksindustrin. Från socialdemokratiskt håll anser vi att det branschprogram som fr.o.m. i år står till industrins förfogande bör prövas av industrin själv innan ytterligare åtgärder sätts in. Branschprogrammets syfte är att underlätta en ökad vidareförädling, vilket överensstämmer med reservanternas krav. Regeringen har dessutom sedan betänkandet justerades gett SIND i uppdrag att analysera och bedöma utvecklingsmöjligheterna i den svenska sågverksoch träskiveindustrin. Utredningen skall inriktas på fyra huvudområden: marknadsbedömning, konkurrenskraftsanalys, teknisk utveckling och vidareförädling. Med ökad vidareförädling, skriver regeringen i direktiven, tillvaratas svensk skogsråvara bättre och produkterna blir mindre konjunkturkänsliga. Utredningen skall redovisa möjligheter till ökad vidareförädling och konsekvenser av en sådan it.ex. distribution och marknadsföring. Utredningen skall resultera i en sammanfattande analys av utsikterna för den svenska sågverksoch träskiveindustrin till år 2000. Uppdraget skall slutföras till den 31 maj nästa år. STU:s stöd till forskning och utveckling inom sågverksbranschen skall heller inte glömmas när man talar om åtgärder för att stimulera till mera vidareförädling. Herr talman! Jag yrkar alltså avslag på reservation5 och bifall till näringsutskottets hemställan i sin helhet i betänkande nr 3.

Herr talman! Jag vill först bara notera att jag inte har fått något svar på den fråga jag ställt till herr Jonsson om hur den allt mindre avverkade virkesmängden från domänverket skulle fördelas. I övrigt vill jag bara uppehålla mig vid en av de frågor Rune Jonsson berörde, nämligen avkastningskraven. Här räknade Rune Jonsson upp de olika årens resultat och påpekade att domänverket i stort sett hade uppfyllt de avkastningskrav staten har ställt. Jag skulle vilja säga: Det kanske föreligger farhågor för att de avkastningskrav som staten har ställt är för låga. Jag kan knappast tänka mig att den typen av kommentarer skulle göras på en privat bolagsstämma — det är här som skillnaden mellan statlig och privat verksamhet ligger. Avslutningsvis vill jag bara säga att jag tror att domänverket är på rätt väg. Vi får se vilket resultatet blir.

Herr talman! Rune Jonsson visade prov på traditionell socialdemokratisk konservativ syn på statlig verksamhet. Han gav uttryck för ett mycket statiskt synsätt och tänkande. Inte på en enda punkt är han beredd att pröva förändringar och andra villkor för statlig verksamhet i syfte att mera aktivt skapa sysselsättning och en ökad bosättning ute i våra bygder med hjälp av statens skogsinnehav. Jag vill upprepa mina frågor till Rune Jonsson: Vad är det för det första som driver socialdemokraterna till denna avoga inställning? Vad är för det andra motiven till denna njugghet att inte med hjälp av statens skogsinnehav försöka skapa fristående skogsbruksenheter, ett decentraliserat boende och försörjning åt människor i utpräglad glesbygd? Lever ni för det tredje bara med parollen: en gång statligt, alltid statligt? Rune Jonsson är ju en förståndig man, och det vore fel av honom att ta på sig skygglapparna och inte vara med och pröva detta. Rune Jonsson sade också att dessa frågor har diskuterats många gånger i den här kammaren, och det är i och för sig riktigt. Men då har det inte handlat om kravet att inom ramen för en parlamentarisk utredning pröva villkoren och förutsättningarna för domänverkets framtida verksamhet. Jag tror det är viktigt att få till stånd en sådan prövning. Rune Jonsson sade vidare att statens skogsinnehav har varit stabiliserande. Men inte är det särskilt stabiliserande för människor, om man med ett storskaligt statligt skogsbruk går fram med sina skördetröskor och tar bort skogen för att sedan lämna bygden åt sitt öde. Det är faktiskt vad som har hänt i stora delar av Norrlands inland. Med ett mera hushållningsinriktat skogsbruk med en annan ägarkategori, med ett privat skogsbruk eller ett bondeskogsbruk, skulle situationen vara bra mycket annorlunda. Det är synd om inte socialdemokraterna vill medverka till det. Låt mig, herr talman, än en gång upprepa mina frågor. Jag hoppas att Rune Jonsson tar sig tid att besvara dem.
Herr talman! Rune Jonsson och jag är helt överens om att man bör slå tillbaka framstötarna om att sälja ut domänverkets skogsmark. På den punkten kan Rune Jonsson räkna med vårt stöd. Men det skulle vara ännu bättre om Rune Jonsson och hans parti var beredda att tillmötesgå de anställda och deras fackliga organisationer, som kämpar mot den privatisering som ändå kommer att ske i och med att man frångår beslutet att avveckla systemet med arbetstagarägda maskiner. Jag vill än en gång upprepa motivet till att domänverket fattade detta beslut. Man säger nämligen att utvecklingen mot större trygghet för de anställda har gett ytterligare motiv för den förda politiken, dvs. att avveckla systemet med arbetstagaroch entreprenörägda maskiner. När man nu upphäver detta beslut och åter ökar antalet arbetstagaroch entreprenörägda maskiner, måste väl också otryggheten öka. Det är det som den fackliga organisationen är så medveten om. Helt oacceptabelt, säger de fackliga representanterna i DomänPosten. Det är inget problem att hitta artiklar med uttalanden mot beslutet att öka antalet arbetstagaroch entreprenörägda maskiner. Så till frågan om sjunktimret. Det är klart att det finns vissa glesbygdsmedel och även andra medel att tillgå. Men att ta upp sjunktimmer kräver stora investeringar och en organisation. Därför vore det bra om någon myndighet tog fast i den frågan så fort som möjligt, medan flottningsarbetare som under lång tid har arbetat vid dessa älvar och vattendrag minns var de stora virkesupplagen fanns. Det finns i dag stora virkesmängder på älvens botten.
Herr talman! Först till Per-Richard Molén om fördelningen av virket från domänverket. Man skall komma ihåg att ASSI har samma ägare, men oavsett det har naturligtvis domänverket ett stort ansvar för andra skogsindustriföretag, inte minst i inlandet. Av den anledningen har man också lagt upp sin försäljning på det sättet att den skall gagna sågverksindustrin i inlandet. I det virkesleveransavtal som domänverket har träffat med ASSI går 38 970 av virket till ASSI. Den största delen går alltså till andra företag. Per-Ola Eriksson säger att vi socialdemokrater har ett statiskt tänkande, men vi måste nu se till att domänverket och alla andra statliga företag får lugn och ro att arbeta. Man har börjat med en strukturförändring i företaget som lovar mycket gott och som Per-Richard Molén också tyckte var till fyllest. Verket omprövar sin verksamhet, kanske inte minst skogsvården. Just nu remissbehandlas ett organisationsförslag som går ut på decentralisering, och där får reviren en förstärkt roll. Till sist några ord till John Andersson. Vi har samma uppfattning som vi alltid har haft om entreprenörverksamheter. Den frågan, John Andersson, måste vara en intern sak för domänverket, och jag tror att facken har möjlighet genom förhandlingar och MBL att se till att också de anställdas intressen tillgodoses.
Herr talman! Jag tvingas konstatera att Rune Jonsson inte svarar på de frågor som jag har ställt två gånger. Han har en replik kvar och har möjlighet att använda den för att besvara mina frågor. Det är klart att det finns en intressegemenskap mellan domänverket och ASSI, som Rune Jonsson mycket riktigt påpekar. Men jag tror också att det är viktigt att man får klart och tydligt fastlagt vilka principer som skall gälla för domänverket då det gäller att medverka till att trygga inlandssågarnas råvaruförsörjning. Deras råvarusituation är onekligen besvärlig, och man känner sig i dag mycket orolig då man ser att skogsindustrin i kustregionen trycker på och ställer krav på större råvaruleveranser. Skulle konkurrenskraften hos kustregionens sågverk bli så stor att den slår undan möjligheterna för inlandssågarna att konkurrera, kommer det i förlängningen att innebära enorma sysselsättningsproblem i inlandet. Rune Jonsson säger också att domänverket måste få lugn och ro. Ja, men det handlar också om att ge lugn och ro och trygghet åt människorna i den utpräglade glesbygden, kanske i första hand i Norrlands inland, där domänverket är en stor skogsmarksinnehavare. Det är viktigt att dessa skogsmarkstillgångar används i ett mera resurshushållande skogsbruk, ett skogsbruk som bygger på att skapa arbete på mera lång sikt och som inte drivs efter storskaliga metoder. Jag tror också att det är viktigt att göra en ordentlig gränsdragning och klara ut intressekonflikter som finns mellan domänverkets skogsbruk och de naturvårdande intressena, som också hör till domänverkets område. Allt detta talar för en prövning inom ramen för en parlamentarisk utredning. Dessutom är frågan vilka avkastningskrav som i framtiden skall gälla för domänverket. Hur skall man bete sig i sitt förhållande till arrendegårdar, osv.? Skall man syssla med den typen av verksamhet? Det finns ett tillräckligt antal arbetsuppgifter och ett tillräckligt antal problem för att det skall vara lämpligt att belysa dem inom ramen för en parlamentarisk utredning. Det är beklagligt att konstatera att socialdemokraterna inte har gått oss till mötes på den punkten.
Herr talman! Jag skall i denna replik bara tillbakavisa Rune Jonssons påstående att facket har möjlighet att påverka. Jag kanske ännu en gång skall läsa upp vad de fackliga förtroendemännen säger. ”Vi kan förhandla och argumentera, men någon makt att sätta stopp för det här påhittet har vi inte.” Detta är helt klart. Jag skulle vilja rekommendera Rune Jonsson att ta kontakt med de fackliga förhandlarna på domänverket och tala med dem om vilken möjlighet de har att påverka i denna fråga. Enligt min mening har de ingen möjlighet alls. Jag skall avsluta med att citera en ombudsman på Skogsarbetareförbundet. Han ställer en del frågor i sin artikel. ”Var ligger förresten logiken i att vi efter hårda förhandlingar fått företagen att tillhandahålla motorsågar och handredskap? En reform som utan tvekan varit positiv både ur ekonomisk och arbetsmiljömässig synpunkt. Det var dock investeringar under 5 000-kronors-klassen. Nu begär man att enskilda ska engagera sig i summor på 500 000 kronor upp till 2 miljoner kronor. - När får vi uppleva att t.ex. verkstadsindustrin kräver att de anställda ska svara för inköpen av maskinutrustningarna på verkstadsgolven? För ett par miljoner kronor bör det täcka in rätt avancerade maskiner.” Det är alltså ett kompakt motstånd från den fackliga sidan mot dessa arbetstagarägda maskiner, som man vet innebär en form av ackord. Man utnyttjar människor, vilka kommer i ett ägandeförhållande till maskinerna. Personerna måste kanske arbeta både kvällar och helger för att klara av situationen. Det här är ett sätt för företagen att utnyttja människor för att få till stånd billigare transporter. Bakom det hela ligger ett krasst tänkande. Jag tycker att en socialdemokratisk regering borde ha åsikter om hur ett statligt verk skall agera i detta fall.
Herr talman! Jag skall bara säga några ord till Per-Ola Eriksson. Behovet av trygghet och lugn och ro för dem som bor i dessa områden — vilket Per-Ola Eriksson tar upp — gäller naturligtvis också de anställda i domänverket.

Herr talman! Ove Eriksson har frågat utbildningsministern om hon avser att vidta några åtgärder så att lärare kan fullgöra sina fackliga och politiska uppdrag utan att deras undervisning blir eftersatt. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bakgrunden till frågan är den besparing på resurser till vikarieinsatser som riksdagen beslutade om i våras. Jag räknar med att redovisa min generella uppfattning i denna fråga i den kommande budgetpropositionen. När det gäller den speciella aspekt på vikarieinsatser som Ove Erikssons fråga avser vill jag framhålla följande. En lärare kan ha nedsättning i sin undervisningsskyldighet för att han eller hon fullgör fackliga uppdrag. Bidrag till kommunerna för kostnader för ledighet i form av nedsättning i undervisningsskyldigheten berörs inte av vikariebesparingen. Tanken har alltså varit att kommunerna skall kunna sätta in vikarie fullt ut i dessa fall. I de fall lärarens frånvaro från undervisningen omfattar någon enstaka dag eller timme då och då gäller samma regler som när läraren är sjuk eller frånvarande av andra orsaker. Vikarie behöver således inte anställas för de två första frånvarodagarna i en sammanhängande period. Rätten till ledighet som facklig förtroendeman är lagfäst liksom rätten till ledighet för politiska uppdrag i kommun. Vikariebesparingen, som ju gäller resurser motsvarande en av de båda första vikariedagarna, ger möjlighet för den skolstyrelse som har lärare med hög frånvaro att, oavsett anledningen, sätta in vikarier redan från första dagen i de fall eleverna drabbas orättvist hårt av frånvaron. Som i så många andra fall gäller således att det finns stort utrymme också ekonomiskt för lokala bedömningar. Jag utgår från att man förmår utnyttja detta utrymme med sunt förnuft utan anvisningar från centralt håll.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret. Det utförliga svaret tyder på att statsrådet har förståelse för de problem som jag har tagit upp. Politiska och fackliga uppdrag kan bli ganska omfattande. Sammanträdena är oftast regelbundet återkommande, och på senare tid har det blivit vanligt att de är förlagda till dagtid, dvs. skoltid. De lärare som har sådana uppdrag tvingas för att kunna fullgöra sina uppdrag söka tjänstledighet, som arbetsgivaren inte kan vägra. Om man nu som i en del kommuner inte sätter in vikarier, kan vissa klasser drabbas och undervisningen bli starkt eftersatt. Uppdragen kräver ledighet regelbundet, vilket medför att vissa klasser kan bli utan undervisning i samma ämne vid upprepade tillfällen under en termin. Vilken effekt detta får På studieresultaten är lätt att inse. Ansvarskänslan för undervisningen och elevernas studieresultat kan få lärarna att avsäga sig sina uppdrag, vilket naturligtvis också är olyckligt. Blir man vald till ett förtroendeuppdrag, skall man också ha möjlighet att fullgöra detta. Det kräver demokratin. Ledighet för fackligt eller politiskt arbete är alltså en planerad ledighet, ofta regelbundet återkommande. Som regel kan ansökan om ledighet inlämnas i god tid före tjänstledighetstillfället. Anvisningarna borde då vara så klara att vikarier vid sådana tillfällen skall sättas in. I sitt svar säger statsrådet Göransson att man kan få nedsättning i sin undervisningsskyldighet för fackliga uppdrag. Det är naturligtvis riktigt. De statsbidrag som då utgår berörs inte av ledigheten och vikariatförfarandet. Det som är intressant här är att vid extrasammanträden kan inte vikarier sättas in med statliga medel. Statsrådet skriver i sitt svar att när det är fråga om enstaka timme eller dag behöver vikarie inte sättas in för de två första dagarna i en sammanhängande ledighet. Detta är inte bra. Det är just detta förhållande som jag har påtalat. Perioderna för politiskt eller fackligt uppdrag är inte särskilt långa, men sammantaget kan alltså vissa klasser drabbas ganska hårt. Nu sägs att det ges möjlighet att sätta in vikarier och att kommunen kan ordna detta oavsett statsbidraget. Statsrådet förutsätter ”att man förmår utnyttja detta utrymme med sunt förnuft utan anvisningar från centralt håll”. Tyvärr är det inte så. Jag har här en tidningsnotis från Sydsvenska Dagbladet, som inleds på följande sätt: ”Skolstyrelsen i Bromölla hindrar lärarnas fackliga och politiska verksamhet. Elever till lärare med fackliga uppdrag straffas med lärarlösa lektioner.” Tycker statsrådet Göransson att detta är tillfredsställande?

Herr talman! Nej, jag tycker inte att man skall söka motverka att lärare fullgör sina uppdrag — de må vara av förtroendekaraktär politiskt eller fackligt. Låt mig bara säga beträffande det som utgör bakgrunden till den här diskussionen, dens.k. vikariebesparingen, om vilken riksdagen ju fattade ett beslut i fjol som Ove Erikssons parti deltog i, att det gällde en teknisk beräkning av hur mycket pengar som skulle sparas. Det var alltså inte någon föreskrift, att man vid vissa bestämda lektioner inte skulle få ersättning från staten, eftersom det är ett schablonbelopp som utgår. Det är en schabloniserad beräkning av besparingen, som i propositionstext och i utskottsbetänkande har hänförts till och ungefärligen ansetts motsvara vikarieinsatsen den första dagen vid frånvaro. Detta är vad man måste beakta ute i kommunerna. Det är alltså inte så att det har föreskrivits att man regelbundet skall lämna eleverna utan vikarie vid första frånvarotillfället.
Herr talman! Jag delar naturligtvis den uppfattning som mitt parti då företrädde. Det fria resursutnyttjande som gäller för medelsanvisningen tycker jag också är riktigt. Jag skall ärligt erkänna att efter vad jag kan förstå har de allra flesta kommuner handlat i enlighet med vad Bengt Göransson säger. Men det är tydligt att några kommuner behövde en rekommendation för att inte råka ut för de fällor som här finns. Det enklaste sättet att komma ifrån detta problem är naturligtvis att ta bort de lärarlösa lektionerna — och vi får väl se vad budgetpropositionen bär i sitt sköte. Det finns emellertid också möjligheter att omfördela medlen, om det statsfinansiella läget inte skulle medge detta. Det finns särskilt ett statligt anslag som jag tycker att man hellre skulle kunna styra över till detta ändamål. Jag tänker på de medel som nu anslås för att lärare eller annan skolpersonal skall besöka eleverna under deras prao-vecka. Jag tycker att man inte utnyttjar resurserna till fullo i detta avseende. Att skicka ut en lärare som kanske gör ett besök hos en elev under en timme kostar så mycket pengar att dessa hellre skulle kunna användas till en lärare som undervisar en hel klass under motsvarande tid. Det är ett förslag; det finns säkert andra omfördelningsmöjligheter, som det vore intressant att få höra om statsrådet har några synpunkter på.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat utbildningsministern om regeringen är beredd att ge arkeologiutredningen tilläggsdirektiv att se över kostnadsansvaret för utgrävningar till följd av fornminneslagens bestämmelser, varvid statens ansvar förutsätts öka. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Utredningen om formerna för statens stöd till arkeologiska undersökningar m.m., den s.k. arkeologiutredningen, tillkallades av förre utbildningsministern Jan-Erik Wikström i juni 1982. Enligt direktiven skall utredaren bl.a. ta upp frågan om fornminneslagens bestämmelser. Utgångspunkten för utredningsarbetet skall vara att fornminneslagens huvudprincip för kostnadsansvar vid arkeologiska undersökningar bibehålls. Genom att exploatören ges ett kostnadsansvar skapas förutsättningar för att exploatering av mark med fornlämningar begränsas. Särskilda hänsyn kan dock behöva tas i vissa fall. Därför innehåller fornminneslagen bestämmelser som gör det möjligt för staten att i sådana fall överta undersökningskostnaderna. Utredaren bör redovisa hur lagens bestämmelser vid beslut om bidragsgivning i praktiken har tillämpats, lämna förslag till riktlinjer för skälighetsprövning enligt fornminneslagen samt föreslå de ändringar av lagen som kan följa härav. Jag har vid flera tillfällen som svar på frågor meddelat att jag ansluter mig till de riktlinjer som har angivits för utredningsarbetet och att jag följaktligen inte ansett eller anser det befogat att ändra utredningens direktiv. Utredningen väntas redovisa sina förslag i mars 1985.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Av detta framgår att utgångspunkten för utredningsarbetet skall vara att fornminneslagens huvudprincip för kostnadsansvar vid arkeologiska undersökningar skall bibehållas och att statsrådet ansluter sig till riktlinjerna för utredningen. Som jag framhöll i min fråga blir en byggherres kostnader för utgrävningar ofta så stora att han gör allt för att slippa dem. Jag vill ta några exempel från min kommun, gamla Sigtuna stad. En privatperson köpte en tomt vid Stora Gatan i Sigtuna. En byggnation på just den tomten var önskvärd, eftersom det fanns en lucka i gatubilden. Av tomtens 1 000 m? behövde 270 grävas ut. Kostnaderna för riksantikvarieämbetets administration beräknades till 475 000 kr. och för grovarbete och maskintid till 365 000 kr., dvs. tillsammans 840 000 kr. Till detta kommer priset för tomten och byggnadskostnader. Dessa beräkningar gjordes 1977. I dagens penningvärde blir kostnaden mer än dubbelt så hög. Tomten är ännu inte bebyggd och kommer sannolikt inte att bli det — ingen har råd. I en av de små gränderna behövde ledningar läggas om. På en sträcka av 170 m kostade utgrävningarna 814 000 kr. Det var 1979. I dag skulle det kosta dubbelt så mycket, dvs. ungefär 1,5 miljoner. Ledningsnätet i Sigtuna är dåligt, och när som helst kan kommunen drabbas av oerhörda utgifter för utgrävningar enbart i samband med ledningsreparationer. En sigtunabo fick läckage i sin källare och måste dränera för att få bort fukten. Han tvingades då att utföra grävningsarbete under antikvarisk kontroll, med stora kostnadshöjningar och förseningar som följd. Hittar man något antikvariskt intressant blir det stopp för renoveringsarbetet, och den stackars husägaren får då vänta ännu längre med att nyttja sin fastighet. I kvarteret Kyrkolunden i centrala Sigtuna planerar kommunen en komplettering av bebyggelsen. För att slippa utgrävningar har kommunen låtit utarbeta en särskild grundläggningsmetod, enligt vilken man först borrar, därefter pålar och sedan ovanpå pålarna lägger grunden. Det är både dyrt och tidsödande. Vid utgrävningar i samband med en tillbyggnad på 36 m? till museet hittades 900-talsfynd. Det var i och för sig roligt, men tillbyggnaden blev 50 20 dyrare genom utgrävningarna. Kostnaderna för denna lilla tillbyggnad ökade från 450 000 till 694 000 kr. Jag frågar: Kan statsrådet Göransson tänka sig att, när utredningen föreligger, föreslå ändringar i kostnadsfördelningen, så att enskilda och kommunala byggherrar inte belastas av kostnader som faktiskt kommer sig av att staten önskar utgrävningar?

Herr talman! Jag skall kommentera två saker. När Görel Bohlin talade om riksantikvarieämbetets administrationskostnader förmodar jag att hon gjorde sig skyldig till en felsägning. Det är naturligtvis kostnader för de arkeologiska undersökningarna. Jag har svårt att föreställa mig att de arkeologer som medverkar i sådana här undersökningar är beredda att låta sig beskrivas som någon form av kamerala tjänstemän, som bara utför ett förvaltningsuppdrag. Den andra punkten, om fördelningen av kostnaderna och ett statligt kostnadsansvar, tycker jag bör behandlas i ett något mera nyanserat perspektiv än det Görel Bohlin utgick ifrån. Staten, såsom stat betraktad, kan ju knappast ha ett intresse av att vissa områden grävs ut och att fornminnen bevaras. Det måste vara ett allmänt medborgerligt intresse att vi tar vara på det som är en viktig del av vår gemensamma kulturbas. Det är viktigt att vi inte gör oss urarva genom att tillgodose alla exploateringsintressen — det må vara enskilda exploatörer eller samhälleliga exploatörer. Det finns anledning att understryka att vi behöver ta vara på vissa värden. Det är ett gemensamt medborgarintresse att så sker. I det läget kan man kanske konstatera att viss mark inte är för exploateringsändamål så mycket värd som exploatören möjligen har föreställt sig. Om denne gör en felspekulation i fråga om exploateringsbarheten, är det inte alldeles givet att detta automatiskt innebär att staten skall ersätta honom för den uteblivna vinsten. Det finns alltså anledning att något nyansera den här diskussionen.
Herr talman! Det är möjligt att det är fel på de uppgifter jag har fått, men sammantaget uppgick kostnaderna i det exempel jag gav till 840 000 kr. i dåtida penningvärde. Det kanske räcker som exempel på hur orimliga effekterna kan bli. Avsikten med min fråga var just att med exempel från Sigtuna, även om förhållandena där möjligen är litet speciella, visa att det är ett orimligt kostnadsansvar som i regel läggs på enskilda, trots att det är fråga om ett riksintresse — och att det är ett riksintresse kan vi väl ändå vara överens om. Det är ett riksintresse, herr statsråd, att man bevarar och i viss mån förnyar de små, medeltida städerna. Som jag nämnde drabbas kommunen av kostnader i samband med så enkla saker som t.ex. ledningsomläggningar. Utgrävningar av gamla Sigtuna kostar 4 000 kr. per kubikmeter, inkl. antikvariekostnader. Det är alltså fråga om kostnader för att schakta och återfylla. Då har man ändå inte räknat med förseningskostnader. I normala fall uppgår kostnaderna för att schakta och återfylla till 35-50 kr. per kubikmeter. Det blir alltså fullständigt orimliga fördyringar. Kostnaderna för att bygga om ledningsnätet i Sigtuna inkl. vissa gatuförbättringar har beräknats uppgå till 19-20 milj.kr. Kostnaderna för enbart ledningsomläggningar har beräknats till 8,6 milj.kr., varav 4,0 milj.kr. är kostnader på grund av fornminneslagen. Jag skulle kunna räkna upp en mängd andra exempel på hur oerhört stora de problem är som drabbar Sigtuna och andra små, medeltida städer. Man kan uttrycka det så, att under de förutsättningar som nu råder förfaller Sigtuna mer och mer och kommer väl att ramla ihop, om inte åtminstone kostnaderna för utgrävningar fördelas mellan staten, dvs. riksantikvarieämbetet, och byggherren. Kan statsrådet tänka sig att medverka till att det blir en annan kostnadsfördelning när utredningen är färdig?
Herr talman! När utredningen presenteras får vid tillfälle att mera ingående diskutera den här frågan. I min replik tillät jag mig att peka på att frågan har ett antal nyanser, som jag tyckte att Görel Bohlin något lättvindigt förbigick i sitt första inlägg. Men självfallet finns det all anledning att mycket noga pröva under vilka förutsättningar staten skall ta över ett kostnadsansvar för vissa exceptionellt dyra och angelägna utgrävningar.
Herr talman! Då är jag nöjd med svaret. Jag tror att statsrådet möjligen var litet för känslig inför min frågas formulering. Jag har självfallet samma intresse som statsrådet av att man särskilt bevakar riksintresset.

Herr talman! Knut Wachtmeister har — med hänvisning till en uppgift i pressen att Liber Grafiska AB överväger att lägga ned korrespondensundervisningen vid Hermods i Malmö — frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att brevskolans verksamhet skall kunna fortsätta. Korrespondensundervisningen vid Hermods bedrevs tidigare av en stiftelse. Verksamheten överfördes till Liber Grafiska AB år 1975 efter avtal mellan staten, stiftelsen och bolaget. Staten garanterade därvid att den korrespondensundervisning m.m., som stiftelsen då bedrev och som staten fann erforderlig för det allmänna utbildningsväsendet, skulle komma att bedrivas t. v. Bolaget utfäste sig att fullgöra detta åtagande. Enligt min bedömning har ingenting inträffat som föranleder statsmakterna att ändra den bedömning av korrepondensundervisningen vid Hermods som gjordes 1975.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. För ca 20 år sedan blomstrade korrespondensundervisningen i vårt land, och Hermods i Malmö, som just gått ihop med NKI i Stockholm, hade 135 000 brevstuderande. I dag är läget ett helt annat. Korrespondensundervisningen har bara 6 000 elever, och min fråga har föranletts av en tidningsuppgift för en månad sedan att MBL-förhandlingar upptagits om att lägga ner denna olönsamma undervisning. Man frågar då: Varför har det gått snett? Säkerligen är det inte något fel på kvaliteten i undervisningen och säkerligen inte heller något bristande intresse för denna studieform, som för många boende i glesbygd f.ö. praktiskt taget utgör enda möjligheten att studera. Huvudorsaken till den kraftiga minskningen är med all säkerhet ett allt svårare konkurrensläge. 1965 utgjorde de statliga bidragen till studieförbunden 39 milj.kr. för att tio år senare har ökat till 323 miljoner. Härtill kom 174 milj.kr. i kommunala anslag, sammanlagt alltså ca 500 milj.kr. Mot bakgrund härav är det knappast ägnat att förvåna att Hermods kom i svårigheter. 1973 hade elevantalet sjunkit till 33 000, och företaget begärde statligt stöd till sin undervisning. Det hela slutade med att Hermods verksamhet donerades till staten 1975. Verksamheten knöts sedan till Liber Grafiska AB. skulle garantera korrespondensundervisning i den omfattning som staten fann erforderlig. Riksdagen nöjde sig emellertid inte med denna till intet förpliktande paragraf, utan — som statsrådet ju angav — riksdagen skulle höras innan några väsentliga förändringar skedde. I sitt svar säger statsrådet att ingenting har hänt som föranleder statsmakterna att ändra bedömningen. Då frågar jag: Har den månad som gått medfört att MBL-förhandlingarna resulterat i att man kommer att fortsätta undervisningen i oförändrad takt? Om så inte är fallet, kommer statsrådet då att se till att ökade bidrag lämnas till Liber, så att man kan fortsätta undervisningen? De 6 000 eleverna är säkert mycket intresserade av att få veta om statsrådet har den inställningen.
Herr talman! De uppgifter som har cirkulerat i pressen om en nedläggning av korrespondensundervisningen vid Hermods grundar sig faktiskt på ett missförstånd, vilket också framgått av olika uttalanden i pressen. Uppgifterna om att en nedläggning hotar är alltså redan dementerade. Jag anser det vara ganska naturligt att man inom ett företag av det här slaget då och då diskuterar verksamheten och att man med jämna mellanrum gör en viss omorientering. Gamla kurser läggs ned och ämnesområden överges. I stället tas nya ämnen upp. Den typen av diskussioner måste ständigt pågå för att man skall kunna hålla sig till det som är aktuellt och svara mot nya krav, och det är vad som just nu sker inom företaget i fråga. Om det skulle vara så, att bolagets ledning har planer på så stora förändringar att avtalets innehåll rubbas, förutsätter jag att bolagsledningen väcker frågan hos staten.

Herr talman! Det gläder mig om tidningsuppgifterna är felaktiga. Under en fyrspaltig braskande rubrik kunde man dock för en månad sedan läsa följande: Hermods brevskola rationaliseras bort — en folkbildningsepok på väg i graven. v Jag har icke sett att dessa uppgifter dementerats. Det är dock, som sagt, mycket glädjande om undervisningen vid Hermods inte läggs ned. Självfallet får man rationalisera och modernisera. Det behövs ju 50 elever för att en kurs skall vara lönsam. Men faktum är att korrespondensundervisningen i jämförelse med den stationära undervisningen är mycket missgynnad. Det är det som gör att antalet studerande inom korrespondensundervisningen har minskat så mycket. Statsrådet förutsätter att bolagsledningen vid Liber Grafiska AB återkommer, om det blir aktuellt att lägga ned undervisningen vid Hermods. Det är mycket glädjande att höra detta. Då får riksdagen möjlighet — som utbildningsutskottet förutsatte 1975 — att ta ställning i denna fråga. En slutlig fråga till statsrådet: Anser statsrådet att korrespondensundervisningen över huvud taget borde få något av den kaka som det statliga bidraget på över 680 milj.kr. utgör och som går till studieförbunden?
Herr talman! Det är inte alls bara den verksamhet som studieförbunden bedriver som eventuellt kan ersättas med korrespondensundervisning, utan det är fråga om ett mycket bredare spektrum. Att korrespondensundervisningen har minskat i omfattning beror på att skolväsendet nu allmänt sett är mycket bättre uppbyggt än vad det var för några årtionden sedan. Det är alltså fråga om en ganska naturlig utveckling. Vi politiker borde lära oss att sanningshalten i en tidningsrubrik inte blir större bara därför att rubriken är braskande.
Herr talman! Man får väl ändå förutsätta att den uppgift är riktig som säger att MBL-förhandlingar tagits upp. Jag har även genom telefonsamtal förvissat mig om att det ekonomiska läget är svårt när det gäller korrespondensundervisningen. Även om tidningsrubrikerna i detta sammanhang var överdrivna, ligger korrespondensundervisningen illa till — och det är inte så konstigt. Nu säget statsrådet att det beror på att det övriga utbildningsväsendet byggts ut så kraftigt. Ja, visst är det så. Men korrespondensundervisningen har samtidigt så att säga fått vara strykpojken. Jag förutsätter alltså att riksdagen, innan någonting drastiskt händer beträffande korrespondensundervisningen vid Hermods, får möjlighet att ta ställning i denna fråga — vilket statsrådet utlovat och utbildningsutskottet angett i ett betänkande 1975.

Herr talman! Börje Stensson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att garantera verksamheten vid enheten för radiologisk onkologi. Universitetet i Stockholm har nyligen, på regeringens uppdrag, i samråd med statens strålskyddsinstitut inkommit med bedömningar och förslag som berör en eventuell fortsatt verksamhet vid den aktuella enheten. Dessa förslag behandlas i det nu pågående budgetarbetet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lena Hjelm-Wallén för svaret på min fråga, även om det var skäligen tunt. Bakgrunden till min fråga är den uttalade osäkerheten för verksamheter vid enheten för canceroch tumörforskning vid Stockholms universitet. Jag vill omedelbart ställa några följdfrågor som är föranledda av att osäkerheten tycks kvarstå när det gäller finansieringen efter budgetåret 1984/85. I varje fall känner sig forskare och övrig personal helt oinformerade om sina anställningars framtid. Tycker statsrådet att det är rimligt? Det talas i svaret om ”en eventuell fortsatt verksamhet”. Ordet ”eventuell” låter inte alls tillfredsställande. Av vilken anledning är det svårt att nå enighet kring anslagsfrågor när det gäller denna forskning? Anser statsrådet att forskningen inte är tillräckligt angelägen för att få en seriös behandling i skilda departement? Planerar regeringen att låta motsvarande forskning ske på annat håll och i så fall var? I budgetpropositionen för 1984/85 upptogs ej på jordbruksdepartementets anslagsförslag några medel till enheten för radiologisk onkologi. Medel har tidigare tilldelats enheten från strålskyddsinstitutet. Plötsligt saknades 1,22 milj.kr. till forskningen i fråga. Det är kanhända en lapsus eller kanske en medveten glömska för att sakta strypa en viktig verksamhet. Kan statsrådet i dag förklara denna fatalitet? Det är också en fråga. När jordbruksutskottet under våren i år behandlade regeringens forskningsproposition blev vi uppmärksammade på att det till forskning som sker inom enheten för radiologisk onkologi skulle komma att saknas minst 1 milj.kr. under budgetåret 1984/85. I folkpartiets utbildningsgrupp och sedermera också i jordbruksutskottsgruppen uppmärksammade vi detta, och efter motion 2694 från Lars Ernestam och mig togs ärendet upp till behandling i jordbruksutskottet. Vi yrkade att riksdagen skulle besluta att anslå 1 milj.kr. för budgetåret 1984/85 till Stockholms universitet alternativt till strålskyddsinstitutet för vidare befordran, för att medverka till en finansiering av verksamheten vid enheten för radiologisk onkologi. Jag förutsätter att regeringen har sett till att verksamheten vid enheten för radiologisk onkologi fått de medel som erfordras för att forskningen där skall kunna fortsätta i oförminskad omfattning. De frågor som jag ställde i början av mitt anförande hinner jag kanske inte upprepa, men jag hoppas att statsrådet har uppfattat dem och kan ge de besked som jag har efterfrågat.
Herr talman! Det är i dagens läge inte möjligt för mig att ytterligare kommentera frågan. Budgetpropositionen lämnas i vanlig ordning den 10 januari.
Herr talman! Jag anser ändå att frågan är av sådan vikt — inte minst för forskare och övriga anställda — att åtminstonde de som är närmast berörda ur anställningssynpunkt borde få ett besked, om det nu inte går att ge ett svar här. Frågan till statsrådet kvarstår: Hur ser statsrådet på angelägenheten av att denna forskning får fortsätta och att den personal som finns tillförsäkras ett besked om fortsatt anställning? Det gäller en långsiktig forskning med tre och fyraåriga försöksperioder, och det är helt orimligt att låta denna forskning få knappt ettåriga besked om hur man skall finansiera sin fortsatta verksamhet. Understrykas kan också att cancerkommittén i en skrivelse till jordbruksministern har framhållit betydelsen av att vi i vårt land kan bibehålla en sakkunskap och experimentell erfarenhet inom ett område som är nödvändigt för prövning av strålningens och cancerogena substansers tumörframkallande verkan. Det är väl ändå inte meningen att låta denna forskning rinna ut i sanden?

Herr talman! Per Unckel har — mot bakgrund av en nyligen publicerad rapport — frågat mig om jag är beredd att ändra direktiven till tillträdesutredningen på så sätt att kommittén inte är bunden av att föreslå fortsatt meritvärde för arbetslivserfarenhet. Av direktiven till tillträdesutredningen framgår att jag inte ser meritvärdering av arbetslivserfarenhet som ett sätt att mäta studielämplighet. Däremot anser jag att det är ett ändamålsenligt sätt att främja en varierad erfarenhetsbakgrund bland de studerande och att ta hänsyn till yrkeserfarenheter som kan vara av betydelse för en sökt utbildning. Enligt min mening är det rimligt att ha ett sådant inslag i ett tillträdessystem där förväntad studielämplighet även fortsättningsvis måste vara det främsta urvalskriteriet. Tillträdesutredningen har att pröva i vilka fall arbetslivserfarenhet skall tillgodoräknas i det framtida urvalssystemet samt i vilken omfattning och på vilket sätt detta skall göras. I underlaget för utredningens överväganden ingår givetvis alla de erfarenheter — både positiva och negativa — som finns av de nuvarande reglerna, dokumenterade i såväl den av Per Unckel åberopade rapporten som många andra undersökningar, resultatredovisningar och debattinlägg. Något skäl för att på grundval av en enskild FoU-rapport helt döma ut arbetslivserfarenhetens roll i meritvärderingssammanhang ser jag emellertid inte. Några ändringar i utredningens direktiv är därför inte motiverade.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Arbetslivserfarenhet är uppenbarligen minst av allt någon styrka när det gäller att bedöma förutsättningarna till framgång inom den högre utbildningen. I den rapport som jag har tagit som utgångspunkt för min fråga konstateras: ”Arbetslivserfarenheten tycks sänka prognosvärdet hos antag ningspoängen som är en summa av betyg eller motsvarande och arbetslivserfarenhet.” Utredningen pekar för sin del på tre olika möjliga anledningar till att så är fallet. De som kommer in med hjälp av poäng för arbetslivserfarenhet kommer ofta in med lägre medelbetyg än de som kommer in utan arbetslivserfarenhet, påpekas det. De som har poäng för arbetslivserfarenhet kommer in senare i utbildningen och har ofta förlorat studievana och har även sämre aktuella kunskaper, sägs det vidare. De med arbetslivserfarenhet, konstateras det till slut, är i allmänhet äldre, har ofta familj och försörjningsplikter samt olika sociala engagemang. Detta gör att de ofta har mindre tid att koncentrera sig på studierna. Däremot säger utredningen att betygen normalt har det bästa prognosvärdet för framgång i högre utbildning. Mot denna bakgrund är det litet svårt att se förnuftet i en regeringspolitik där arbetslivserfarenhet uppenbarligen även i framtiden skall tillräknas meritvärde, medan — för att hänvisa till en annan debatt som Lena Hjelm-Wallén och jag har haft med varandra — betygens värde skall minskas. Dvs.: man håller fast vid det som har dåligt prognosvärde och lägger mindre tonvikt vid det som uppenbarligen har ett gott prognosvärde. Vad som, herr talman, händer, med den grundsyn som Lena Hjelm Wallén gör sig till talesman för, är ju att vi inom ramen för en totalspärrad högskola tar in studerande som uppenbarligen har sämre förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen än de studerande som faktiskt inte kommer in. Varför gör sig utbildningsministern till företrädare för denna typ av uppochnervända världen-resonemang? Varför inte säga som det är, nämligen att det vore av värde att låta tillträdesutredningen pröva alla tänkbara former av antagningssystem och inte från början vara låst vid någonting som den ena forskningsrapporten efter den andra dömer ut som otidsenligt när det gäller att bedöma möjligheterna till framgång i studierna? Nu säger statsrådet som ursäkt för att man ändå skall behålla arbetslivserfarenheten som meritgrundande faktor att den gör att man får in studerande med olika erfarenhetsbakgrund. Men om de studerande som då kommer in, oavsett vilken erfarenhetsbakgrund de har, har sämre förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i fråga, är det väl inte ett argument för att hålla fast vid ett otidsenligt antagningssystem. Till sist sade statsrådet att tillträdesutredningen får möjlighet att bedöma den här frågan mot bakgrund av alla tillgängliga forskningsrapporter. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Finns det någon tillgänglig forskningsrapport som stöder antagandet att man har större förutsättningar att klara högre utbildning, om man har arbetslivserfarenhet än om man har tagits in på grundval av sina betyg?
Herr talman! I vad gäller antagning till högskola står jag bakom den inriktning som riksdagen har slagit fast. Riksdagen har därvid betonat att högskolan har vissa sociala mål. Moderaterna har alltid varit emot infriandet av dessa sociala mål, och vi lär inte komma överens den här gången heller. Riksdagsmajoriteten och socialdemokraterna menar att det är viktigt att ge människor möjlighet att tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet. På så sätt kan de få utbildning som tidigare inte har fått någon chans till sådan. De här arbetslivserfarenheterna skall kunna räknas in, så att man får en mer varierad erfarenhetsbakgrund bland högskolestuderande. Man kan diskutera hur arbetslivserfarenheten skall vägas mot andra meriter. Jag har givit tillträdesutredningen i uppdrag att arbeta med detta och försöka komma fram till nya lösningar. Jag är alltså öppen för ändringar på detta område, men jag vill först avvakta vad utredningen har att säga. Moderaterna och vi har nog mycket svårt att komma överens i denna fråga. Vi socialdemokrater kommer nämligen att även fortsättningsvis hålla fast vid högskolans sociala mål.

Herr talman! Det är notabelt att utbildningsministern inte gör några försök att hävda att de som har arbetslivserfarenhet i bagaget har bättre förutsättningar än de som har betyg att klara studier vid högskolan. Med tanke på framtida meningsutbyten mellan oss noterar jag detta.

Lena Hjelm-Wallén sade att det är viktigt för socialdemokratin att främja sociala mål inom den högre utbildningen, men då måste, herr talman, den exakta frågan till Lena Hjelm-Wallén bli: Är det alltså viktigare att till högskolan — med hänvisning till sociala mål — ta in studerande som har sämre förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen än andra?
Herr talman! Låt mig först notera att vi är överens om att det finns en hel del svagheter i det nuvarande antagningssystemet. De borgerliga partierna hade i olika konstellationer sex år på sig att göra någonting åt det här. Det gjordes mycket små ändringar, och dessa medförde att systemet blev ännu mer svåröverskådligt och svårt att hantera. Jag har nu tillsatt en utredning, och den skall utgå från de allmänna mål som vi har ställt upp för högskolan. Häri ingår också vissa sociala mål. Vi vill värna om en varierad erfarenhetsbakgrund bland de studerande. En sådan kan man få genom att också ge poäng för arbetslivserfarenhet. Jag har emellertid aldrig hävdat någonting annat än att arbetslivserfarenheten bara kan ge den varierade erfarenhetsbakgrunden — det är inte ett sätt att mäta studielämplighet. Här är vi överens.
Herr talman! Utbildningsministern konstaterar att det finns en hel del svagheter i det nuvarande tillträdessystemet. Det är sannolikt dagens understatement. Men kom inte och pådyvla moderata samlingspartiet något ansvar för det tillträdessystem som finns. Vi har bekämpat det från det första ögonblicket detta tillträdessystem såg dagens ljus. Herr talman! Jag begärde emellertid egentligen inte ordet för att säga detta utan för återigen ställa frågan till Lena Hjelm-Wallén: Skall vi från den totalspärrade högskolan slå ut en studerande som har bättre förutsättningar att tillgodogöra sig framtida utbildning till förmån för sociala mål? Skall vi säga till en studerande som har kunskaperna, som har en positiv studieprognos: Sorry, vi måste dess värre av sociala skäl ta in någon som inte har så goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen som du har?

Herr talman! Statsrådet svarar inte på frågan, om vi skall säga till en elev eller studerande som har goda förutsättningar att klara utbildningen vid högskolan, att du får inte plats därför att vi av sociala skäl skall släppa in någon annan. Är det vad vi skall säga till dessa studerande? Ja eller nej!
Herr talman! Vad jag försökte göra klart är att alla som kommer till högskolan skall ha tillräckliga förkunskaper. Det är det viktiga. När det sedan gäller urvalet bland dem som söker är det flera mål man måste ta hänsyn till än bara studielämpligheten.
Herr talman! Inom ramen för en totalspärrad högskola är det fråga om vilka som skall få plats. Jag konstaterar, herr talman, att de som får platserna i Lena Hjelm-Walléns högskola inte är de som har de bästa förusättningarna att tillgodogöra sig högre studier.
Herr talman! Jag tycker att Per Unckel gör sig till domare på ett mycket enkelt sätt. Här gäller det att väga in olika meriter. Jag tror att det som riksdagen en gång har fastställt, att också arbetslivserfarenhet faktiskt är en positiv merit, kommer att visa sig gälla även för framtiden.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har, mot bakgrund av förbudet för svenska företag att investera i Sydafrika, frågat mig om det är konsekvent att verka för en utökad handel med Iran. En överväldigande majoritet av FN:s medlemsländer och en bred majoritet i Sveriges riksdag har gång på gång konstaterat att läget i Sydafrika är unikt. Den svarta majoriteten i Sydafrika lever i ett samhälle där den systematiskt utsätts för en förödmjukande behandling, som strider mot de internationella reglerna till skydd för grundläggande mänskliga rättigheter. Kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer förvisso även på andra hålli världen. Men i Sydafrika är rasdiskrimineringen genom apartheidsystemet fastställd i lag på ett sätt som saknar motstycke. Situationen i Sydafrika och Namibia har därför blivit sådan att den anses utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet. Detta är ett skäl till att Sverige bedriver en aktiv Sydafrikapolitik och det är därför riksdagen i juni 1979 med endast ett partis röster emot antog ett förbud mot svenska investeringar i Sydafrika och Namibia. Regeringen har också nyligen föreslagit en skärpning av denna lagstiftning. Vi har även restriktioner i fråga om kontakter med Sydafrika på idrottens, kulturens och vetenskapens område. När det gäller handeln är emellertid vår principiella inställning att inte införa sanktioner om dessa inte beslutats av FN:s säkerhetsråd och därmed kan vinna tillräcklig anslutning för att bli effektiva. Endast ett beslut av säkerhetsrådet kan upphäva de åtaganden om en fri handel som Sverige och andra länder har iklätt sig genom sin anslutning till GATT. Av dessa skäl upprätthåller vi ingen handelsbojkott mot något land. Inte ens mot Sydafrika. Som jag nyligen förklarat här i kammaren i samband med besvarande av frågor om Iran anser regeringen f. ö. att det skulle var fel att vidta åtgärder från svensk sida i syfte att isolera detta land.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag tror ändå inte att det är någon svårighet att få gehör för uppfattningen att Sveriges investeringsaktion gentemot Sydafrika inte skall uppfattas som något annat än en bojkott. Sydafrika är unikt, säger statsrådet. Ja, visst är det det, men det finns sannerligen många andra länder som också är unika! Herr talman! För att undvika missförstånd vill jag understryka mitt avståndstagande från alla regimer vilkas makt baseras på diskriminering, förnedring, förföljelse och terror. Dock menar jag att vi hamnar i en omöjlig situation då vi som enda land vill förbjuda företag att investera i Sydafrika, samtidigt som vi har stort utbyte med andra regimer, t.ex. Iran, vars makthavare avrättar tiotusentals människor. Självfallet skall Sverige, t.ex. i FN, kritisera länder som diskriminerar och förtrycker sina medborgare. Däremot bör vi inte medverka i konkreta aktioner mot enskilda länder samtidigt som vi fortsätter att utveckla utbytet med andra diktaturstater. Sverige bör medverka i aktioner endast i de fall då många andra länder deltar. Jag tycker att konsekvensen kräver detta. Vår bojkott skadar nämligen inte Sydafrika. Med tanke på hur världen ser ut innebär Sydafrikaaktionen bara att svenska företags konkurrensförmåga försämras och att svenska jobb går till andra länder. Herr talman! Moralens vägar är ofta litet krokiga. Politiker, journalister på skyddade redaktioner och självutnämnda världssamveten som kräver åtgärder mot Sydafrika blir förvånansvärt tysta när andra diktaturländer kommer på tal. Kan det bero på att vår export till Iran och andra diktaturer är av den omfattningen att den inte får äventyras? Sveriges utbyte med Sydafrika är nämligen bara marginellt i jämförelse med utbytet med t.ex. Iran. För några år sedan, då den nuvarande regimen kom till makten, uttalade vår statsminister att denna regim skulle bygga upp demokratin från grunden. Är det, herr statsråd, kanske denna syn, som statsministern då var ensam om, som är orsaken till att vi fortsätter att förhandla med Iran? Man brukar beskylla oss moderater för att vara krämare. Jag tycker att man i stället borde sätta den etiketten på dem som kräver åtgärder mot Sydafrika men som av ekonomiska skäl inte kräver några konkreta åtgärder mot andra länder. Till sist, herr talman, leker jag med tanken på vad som skulle hända om man upptäckte en helt epokgörande cancermedicin i Sydafrika och landet krävde att vi för att den alls skulle få säljas till Sverige skulle upphäva vårt investeringsstöd. Hur skulle vi ställa oss i en sådan situation?
Herr talman! Jag vill återigen för Sten Andersson i Malmö — när han nu talar om konsekvens — påpeka det enkla förhållandet att Sverige inte har handelsbojkott mot något land men att en bred majoritet här i riksdagen, med endast moderata samlingspartiets röster emot, har bedömt situationen i Sydafrika som helt unik. Och det är inte bara vi som har gjort det — denna majoritet, bestående av alla partier utom Sten Anderssons eget, i Sveriges riksdag har därvid stött sig på FN:s syn på utvecklingen i Sydafrika. — Så var det med konsekvensen! Det är sannerligen — för att gå över till den andra frågan — inte så att vi skulle vara tysta när det gäller förtrycket av mänskliga rättigheter i Iran. Utrikesministern och jag själv har tidigare i kammaren klart och entydigt redogjort för den svenska regeringens syn på situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna i Iran. Det har skett vid många tillfällen. Brott mot de mänskliga rättigheterna måste fördömas varhelst och närhelst sådana begås, och det gör Sverige också. Det kan på den punkten inte finnas något tvivel om regeringens inställning. Den svenska synen på de mänskliga rättigheterna har klargjorts såväl i internationella fora såsom i FN som vid en rad direkta bilaterala kontakter med Iran. Vi har tagit upp olika frågor som också berörs i FN-rapporten, uppgifter om summariska och godtyckliga avrättningar samt fängslande utan rättegång. Som bekant har FN:s kommission för de mänskliga rättigheter i Gendve beslutat att utse en särskild representant med uppgift att granska läget för de mänskliga rättigheterna i Iran. Det beslutet har alldeles självklart stöd från svensk sida. Vi kommer givetvis även i fortsättningen att på lämpligt sätt hävda vår syn på de mänskliga rättigheterna såväl bilateralt som i internationella fora. På den punkten råder det ingen som helst tvekan.
Herr talman! Jag sade i början av mitt förra inlägg att det säkert inte är någon svårighet att få gehör för den uppfattningen att vår investeringsaktion mot Sydafrika av en mycket bred allmänhet uppfattas såsom en bojkottaktion. Det är bara vi i Sverige som har företagit en sådan här investeringsaktion. Inga andra länder anser det värt att pröva denna metod. Därför tycker jag att det är fel att försöka köpa sig fri från vissa samvetskval på ett sätt som bara innebär att andra länders företag övertar svenska företags marknader och svenska jobb. Vi måste konstatera att världen ser ut som den gör. Herr talman! I den svenska debatten förekommer en del omdömen. Vi har många världssamveten i detta land. Skulle vi vidta åtgärder med utgångspunkti de yttranden som vissa svenska världssamveten gör om andra länder, skulle det sluta med att det bara funnes ett land som vi kunde handla med, nämligen vårt eget land.
Herr talman! Det förslag till skärpning av Sydafrikalagstiftningen som regeringen har lagt fram finns nu i utskottet och skall senare behandlas av riksdagen. Det finns ingen anledning att i dag gå in i en närmare debatt om det. Jag vill något kommentera vad Sten Andersson i Malmö nämnde om att de svenska åtgärderna inte skulle ha någon effekt. Vår lagstiftning diskuteras i en rad andra länders beslutande församlingar. Tanken med vår lagstiftning är att vi hoppas att den skall följas av andra länder — kanske inte exakt i den form som vi har, eftersom olika länder ju har olika typer av förbindelser med Sydafrika. Men våra åtgärder diskuteras i Norden, Holland, USA och andra länder. Det är ingalunda så att Sverige ensamt har vidtagit åtgärder mot Sydafrika. Även andra länder gör det utifrån sina speciella förbindelser. På handelns område — det är den skillnaden som gör Sten Anderssons fråga svårbegriplig — förekommer ingen bojkott vare sig från Sverige eller från andra länder, eftersom FN:s säkerhetsråd inte har beslutat om någon sådan.
Herr talman! Jag skall inte upprepa vad jag anser om investeringsaktionen och stoppet för investeringar. I det senaste numret av Metallarbetaren finns ett reportage av en fackligt organiserad metallarbetare, som har besökt Sydafrika. Han var mycket kritisk mot Sydafrika innan han åkte dit, och han var fortfarande kritisk. Men han var också mycket kritisk mot detta beslut med tanke på de effekter som det skulle få.

Herr talman! Jag måste först be om ursäkt för att Gunnar Biörcks namn har blivit felstavat i det utdelade svaret. Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig — mot bakgrund av en artikel i Svenska Dagbladet den 2 november 1984 om en skadad värnpliktig — vilken åtgärd jag är beredd att vidta för att detta och liknande fall skall handläggas med all den skyndsamhet som statens ansvar för värnpliktiga bör föranleda. En värnpliktig som drabbas av kroppsskada under tjänstgöringen har rätt till ersättning enligt de grunder som gäller för dem som ådrar sig en arbetsskada. Ersättningens storlek motsvarar i de flesta fall vad som skulle ha utgått i skadestånd. Ersättningen för inkomstförlust och sjukvårdskostnader fastställs av försäkringskassan. Ersättning för sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt allmänna olägenheter beslutas av trygghetsnämnden. Om en värnpliktig skadar sig under värnpliktstjänstgöringen, skall skadan anmälas till kompanichefen eller motsvarande befäl. Anmälan skall vidarebefordras till regementschefen, vilken i sin tur underrättar försäkringskassan om skadan. Det åligger försäkringskassan att sända en kopia av skadeanmälan till trygghetsnämnden. Kritik har riktats mot de långa handläggningstiderna för arbetsskadeärenden hos försäkringskassorna och besvärsinstanserna på socialförsäkringsområdet. Socialministern har i januari i år tillsatt en utredning, som bl.a. skall föreslå åtgärder för att förkorta väntetiderna hos kassorna. Utredningen skall redovisa sina förslag under våren 1985. Några särskilda åtgärder för att påskynda handläggningen hos försvarets myndigheter är inte påkallade.

Herr talman! Tillåt mig att tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Ju längre jag har haft förmånen att få tillhöra riksdagen, desto starkare har jag upplevt att en av vår främsta uppgifter här i huset är att försvara medborgarna mot myndigheterna. Så ock här. En av massmedias förtjänster är att de emellanåt lyfter fram till belysning egendomliga förhållanden inom den svenska förvaltningens mörka skrymslen. En artikel i Svenska Dagbladet gav mig anledning att närmare bekanta mig med det fall som föranlett min fråga. Försvarsministern har i sitt svar i korthet redogjort för sin uppfattning av fakta i målet och av olika skäl hållit sitt svar på det rent formella planet. Han slutar med att några särskilda åtgärder från försvarets sida inte är påkallade. Jag observerade den tonvikt han lade på ordet försvaret. Jag hade emellertid knappast förväntat mig att försvarsministern, som har rykte om sig att vara en handlingskraftig och reputerlig karl, skulle se så formalistiskt på ett fall där myndigheterna otvivelaktigt inte gjort sitt bästa för att hjälpa en medborgare, snarare tvärtom. För egen del har jag sammanträffat med vederbörande och bildat mig en personlig uppfattning av fakta i målet, om själva olyckshändelsen, om vederbörandes skador och invaliditet — han kom till mig med två kryckor — och om hans outtröttliga försök att arbeta sig fram genom formalismens täta och taggiga snårskog. Här har vi alltså en vid flygvapnet tidigare anställd, som senare blivit inkallad som värnpliktig och under en flygning, där han inte var flygförare, till följd av ett materialfel i planet störtade och slog i isen med en hastighet av 600 km i timmen och mirakulöst nog själv klarade livhanken men naturligtvis drabbades av ett antal svåra och komplicerade skador, om vilka jag har gjort mig underrättad. Som vid alla stora skador rör det sig om ett akut skede, ett reparativt skede och ett skede med bestående men. Alla dessa skador påverkar hos en yngre person hela framtiden. I detta fall har vederbörande på ett aktningsvärt sätt ändå kämpat sig fram till en dräglig existens, kanske förstärkt av den adrenalinutsöndring som nödvändigheten att ensam slåss mot åtta olika myndigheter medför. Dessa myndigheter har bestritt att fel eller försummelse skulle kunna läggas staten till last genom att hävda att det föreligger ”brister i kausalitetsprincipen” och att man därför ännu mer än tre och ett halvt år efter skadan inte har funnit något skäl till omprövning av sina beslut. Man kan förstå att flygvapenchefen, som häftigt reagerat mot försvarets civilförvaltnings för mitt sätt att se ovanligt stryktäcka formuleringar, funnit det oacceptabelt att ärendet ännu inte har fått en positiv avslutning. Är det verkligen ingenting försvarsministern kan göra här?
Herr talman! Låt mig säga att jag delar Gunnar Biörcks i Värmdö uppfattning om det viktiga med frågeinstitutet och också att massmedia skall titta på sådana här fall. Å andra sidan vet Gunnar Biörck mer än väl att vi inom frågeinstitutets ram inte brukar ta upp enskilda fall utan i stället diskutera principer. I fall av den art som frågan gäller betalar trygghetsnämnden normalt ut ersättning för sveda och värk m.m. efter hand som skadornas omfattning kan fastställas. Under sjukskrivningstiden betalar försäkringskassan ut sjukpenning. Båda dessa saker har skett i det fall Gunnar Biörck avser. Det kan emellertid också uppstå fråga om ersättning i form av livränta vid bestående nedsättning av arbetsförmågan. Att fastställa om det föreligger bestående nedsättning av arbetsförmågan brukar normalt ta en viss tid, framför allt om vederbörande återgår till arbete, och det har skett i detta fall. I sådana fall kan det vara fråga om inkomstförluster på grund av utebliven befordran e. d. som följt på grund av skadan. I det aktuella fallet är det just fråga om sådana ersättningsyrkanden. Myndigheterna kan då behöva ha litet tid på sig för att utreda ett sådant yrkande.
Herr talman! Jag tackar för detta svar också. Jag vill emellertid säga att jag inte har velat diskutera det enskilda fallet. Min formulering av frågan var om statsrådet var beredd att vidta åtgärder för att i detta och liknande fall handläggningen skall ske med sådan skyndsamhet att vederbörande verkligen får hjälp. Det är ju detta som inte skett, samtidigt som myndigheterna försvarar att de kan hålla på och traggla med ärendena. Jag har motionsvägen, herr talman, två gånger försökt få riksdagen att i förvaltningslagen skriva in att alla som är i offentlig tjänst skall visa medborgarna respekt och omtanke, såsom det sedan länge är föreskrivet för sjukvårdens personal. Men riksdagen har efter vanligheten avslagit motionerna. Jag har frågat vilken åtgärd som försvarsministern avser att vidta. Försvarsministern har i viss mån duckat och överlämnat uppgiften till de civila myndigheterna. Efter att ha läst vad försvarets civilförvaltning skrivit i detta ärende skulle jag för min del vilja rekommendera försvarsministern att vara just försvarsminister: Ta befälet!

Herr talman! Jag har varit i Karlstad. Jag har inte talat om detta specifika fall. Men Gunnar Biörcks i Värmdö fråga i anknytning till tidningsartikeln och den korrespondens vi redan nu har haft med myndigheten på grund av frågan tror jag har spelat en viss roll i det fallet, liksom både Gunnar Biörcks och mitt agerande i samband med svaret.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig om jag är beredd att positivt pröva genomförandet av en snabbtågsförbindelse mellan Stockholm och Arlanda i privat regi. Även jag har sett uppgifter i massmedia om att det skulle finnas privata intressenter som är beredda att bekosta en snabbtågsförbindelse till Arlanda. Jag har emellertid inte haft tillfälle att ta del av något sådant förslag. Jag vill erinra om att frågan om en spårförbindelse till Arlanda övervägdes i samband med förhandlingarna mellan staten, SJ och Stockholms läns landsting om spårutbyggnaden i Stockholmsregionen så sent som för något år sedan och att parterna då inte fann någon anledning att ta upp frågan till närmare behandling. Om det emellertid visar sig att förutsättningarna ändras så kommer givetvis frågan att prövas igen. När det gäller privatfinansiering har jag tidigare här i kammaren deklarerat att jag inte vill stänga ute det privata näringslivet från järnvägstrafiken. Det måste emellertid då gälla väl avskilda bandelar där SJ inte bedriver egen trafik. För banor med enbart godstrafik kan man också överväga en överföring till företagsägda industrispår. Däremot ser jag inget skäl att låta privata intressenter driva egen trafik på spår som trafikeras av SJ. Sådan trafik bör bedrivas i egen regi eller på entreprenad av SJ, som också bör stå för de investeringar som är nödvändiga.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det principiella och positiva svaret. Det måste alltså vara fråga om en väl avskild bandel. Jag har naturligtvis respekt för att en förhandlingssituation kan förhindra ett svar. Som jag påminde om i min fråga beslöt riksdagen den 17 december 1980 att flytta jetflyget till Arlanda. Riksdagen uttalade då i enlighet med en socialdemokratisk reservation att det enligt utskottets uppfattning var en absolut förutsättning för att linjetrafiken skulle kunna flyttas över från Bromma flygplats till Arlanda att kollektivtrafikförbindelserna mellan Stockholms city och Arlanda förbättrades. Vidare sade man att de kollektiva transporterna till Arlanda på kort sikt kunde göras snabbare med ganska enkla åtgärder genom att den nuvarande busstrafiken skulle ges en smidigare utformning. I en annan s-reservation följdes ett uttalande i den socialdemokratiska partimotionen upp. Där står följande: ”En järnvägsförbindelse till Arlanda skulle innebära en väsentligt bättre service för flygresenärerna och för dem som arbetar på Arlanda.” Herr talman! Att en snabbtågsförbindelse till Arlanda är angelägen tycks alla vara eniga om, men det är knappast realistiskt att en sådan nu skulle kunna förverkligas med statliga anslag. Vi har helt enkelt inte råd. Enligt min mening är det ett bättre alternativ att finansiera en snabbtågsförbindelse på privat väg. En snabbtågsförbindelse i privat regi kan bli ett tekniskt intressant utvecklingsprojekt av stort värde vid t.ex. förhandlingar om export. Referensobjekt i Sverige är — det har vi erfarit i flera sammanhang — nödvändigt för svensk industris möjligheter på exportmarknaden. I augusti, när de socialdemokratiska riktlinjerna för järnvägspolitiken presenterades, sade kommunikationsministern att det inte blir någon järnväg till Arlanda. Det skulle bli vägsatsningar i Stockholmsregionen i stället — Arlandaleden, Norra länken m.m. I november kontaktades, enligt uppgifter som jag har fått, kommunikationsdepartementet av en privat entreprenör, som föreslog utbyggnad av en Arlandabana, privat bekostad och driven. Socialdemokraterna har alltså ursprungligen sagt ja till banan. Men i augusti sade kommunikationsministern nej. Beträffande kommunikationsministerns inställning till om banan skall vara i privat eller statlig regi har jag nu fått ett principiellt svar. Jag hoppades att få ett positivt besked här, men jag får beträffande realiserandet av banan nöja mig med det principiella svar som jag har fått.